Herr talman! Jag skulle fortfarande vilja ha ett svar på frågan vad utrikesministern tänker göra för att uppmana den palestinska myndigheten att se till att hatpropagandan upphör inom palestiniernas område. Våld börjar ofta med ord. Vi har här talat om förintelsen. Jag, som har starka minnen från slutet av andra världskriget, bävar när jag ser bilder som den som var publicerad i Svenska Dagbladet i går, där unga tyskar - i det här fallet var det tyskar från gamla Östtyskland, men de finns också på andra sidan - återigen marscherar på det sätt som skedde under nazisttiden. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi har förståelse också för det som ägde rum under kommunisttiden i Sovjetunionen och den delen av världen. Det råder en tystnad i vårt samhälle om de miljontals och åter miljontals människor som då fick släppa livet till genom avrättningar, genom umbäranden i Gulagarkipelagen, genom svåra umbäranden på mentalsjukhus och i fängelser. Dem bör vi också minnas. Det råder brist på förståelse för det förtryck som förekommer, t.ex. i de två kvarvarande kommunistiska regimerna Kuba och Kina. När det gäller Kina verkar det som att Vänsterpartiet har förstått, men inte när det gäller Kuba. Det beror kanske på den tystnad som vi har låtit omge dessa förbrytelser under alltför många år. Det är väl ingen som anser att vi angriper de nuvarande tyskarna när vi tar upp nazisttiden, och så skall man inte heller se det när vi tar upp kommunisttidens hemska förbrytelser. Det är viktigt att kunna leva med sin historia, att levandegöra sin historia, för att på ett riktigt sätt kunna handskas med nutiden. Jag noterade också att Eva Zetterberg att till listan över länder som inte respekterar mänskliga rättigheter glömde att foga Kuba. Sedan vill jag säga några ytterligare ord om den gemensamma utrikes och säkerhetspolitik som nu i långa stycken saknar substans inom EU. I Amsterdamfördraget blir uppgifterna, ansvaret och verktygen tydligare. Framför allt är det betydelsefullt att fredsfrämjande krishantering och humanitära operationer kommer att höra till huvuduppgifterna. När det gäller krishantering och framför allt förebyggande konflikthantering verkar vi fortfarande ha väldigt mycket att lära. I många områden tycks vi låta konflikterna gå alldeles för långt. I det sammanhanget kan jag inte låta bli att nämna Algeriet. Det är inte lätt för någon att veta vad man skall göra i den här situationen. Det finns en regering där, sade Lena Hjelm Wallén. Ja, men vi måste göra klart för denna regering att vi inte kan förstå hur tusentals och åter tusentals människor tillåts att mista livet på de mest bestialiska sätt utan att polis och militär ingriper. Hur kan en regering åse detta? Hur kan man ha så litet omsorg om sitt folk? Och om man inte själv klarar av situationen, hur kan man då underlåta att be omvärlden om hjälp? Den hjälpen borde inte kallas för att lägga sig i landets interna angelägenheter. Det är naturligtvis angeläget att vi fortsätter hjälpa till att städa upp efter konflikten i den forna Jugoslavien och att vi, som regeringen har aviserat, fortsätter med våra insatser där. Det är också viktigt att vi stöder utvecklingen i Albanien. Det finns potentiella och reella hot mot befolkningens trygghet och säkerhet också inom EU. Bodil Francke Ohlsson nämnde att även länder som har stått för mänskliga rättigheter kanske har blivit ljummare på det området. Jag tycker att man kan se en tendens till tystnad om de mänskliga rättigheterna - inte minst när de ekonomiska fördelarna är mycket stora. Låt inte oss bidra till det, utan låt oss hålla fanan högt! Vi kristdemokrater anser att ett fördjupat samarbete länder emellan av den sort som utvecklats inom EU är den bästa tänkbara garantin för en varaktig fred. Därför innebär utvidgningen mot Central och Östeuropa en klar förbättring av omvärldsbilden, som vi välkomnar. Vi välkomnar också samarbete med de länder som är med i Nato eller tänker gå med där, men även med Ryssland och andra länder som inte funderar på ett Natomedlemskap. Inom PFF och det euroatlantiska parternskapsrådet vill vi samarbeta utan låsningar. Det är angeläget inte bara för att det ökar kompetensen inom vårt eget försvar utan också för att vi skall kunna delta i fredsfrämjande och humanitära operationer utanför vårt lands gränser.

Herr talman! Göran Lennmarker gör sig skyldig till en grov historieförfalskning. De förslag som moderaterna ställer sig bakom vad gäller utvidgningen var sådant som gjorde Lettland och Litauen besvikna och upprörda. Efter det att Danmark och Sverige mycket aktivt arbetat för en bättre lösning kom man till ett resultat som gjorde Lettland och Litauen nöjda. Jag tror att de är mycket bättre sanningssägare i detta än Göran Lennmarker, som mest drivs av sitt dåliga samvete. EMU har varit uppe till diskussion här. Det viktigaste är att vi har en negativ EU-opinion, och man måste lyssna till den och förstå den. Vi skall inte ta ställning till EMU i oträngt mål. Vi kan vänta. Däremot skall vi naturligtvis inte sätta snubbeltråd för detta projekt, utan Sverige kommer att arbeta med EMU-frågorna på ett konstruktivt sätt inom EU. Vi har alltså inte tagit ställning till EMU för svensk del genom att vi arbetar konstruktivt med frågan inom K-G Biörsmark frågade mig specifikt om den rapport som Ingvar Carlsson varit med om att utarbeta. Självfallet tycker jag att det finns anledning att uttrycka stor uppskattning för den rapporten och det arbetet. Jag skulle önska att FN kunde få ett mandat för att mer aktivt kunna gå in också i interna konflikter. Men vi är inte där än - det är långt dit. Algeriet är ett typiskt exempel på detta i nutid, på hur många länder tvekar att över huvud taget göra uttalanden, eftersom man ser det som att det rör en intern konflikt. Jag menar att vi skall vara mer frimodiga, och det har jag också varit i fallet Algeriet. Vi skall föra en debatt om säkerhetspolitiken, men det skall inte vara en villkorad debatt som måste leda till Natomedlemskap. Men dessvärre är det så som några här driver denna fråga. Jag vill att vi skall se till dynamiken och möjligheterna att i dag bygga upp mer av gemensam säkerhet i Europa. Det är det nya och fräscha. "Den hårda kärnan i Nato" är något mycket mer gammalmodigt, och det nya, fräscha kräver alltså inte att vi gör någon förändring av vår alliansfrihet. För moderaterna tycks det hela tiden handla om att säkerhet är samma sak som militära resurser. De glömmer att vi i dag bygger säkerhet i vardagen och det civila samarbetets betydelse. I dag när det inte finns några hot mot Sverige - och det konstaterar även moderaterna - vill moderaterna att vi skall gå in i en militärallians. De vill att vi skall ta och ge säkerhetsgarantier till andra länder, inklusive kärnvapenavskräckning. Det finns ingen logik i detta, Göran Lennmarker. Carl Bildt har myntat uttrycket allianslöshet, och det är en utomordentligt god beskrivning av det som blir resultatet av moderaternas vacklan i den här frågan. I frågan om Mellanöstern vill jag säga att vi alla självfallet tar avstånd från hatpropaganda. Det behöver inte ens sägas. Men Ingrid Näslund kan inte anklaga mig för att vara obalanserad i denna fråga, om inte Ingrid Näslund själv har ord för begrepp som ökad bosättning på ockuperat område. Vad kallar Ingrid Näslund det för? Vad kallar hon undanträngning av palestinier i Jerusalem?

Herr talman! Jag respekterar att utrikesministern inte svarade på min fråga. Jag ber att få återkomma med en skriftlig fråga. Det är ju under 1998 som Sverige och EU kommer att jobba med den biologiska konventionen för att få fram en regim så att man kan kontrollera de här nya typerna av vapen. Likaså kommer jag att återkomma till utrikesministern när det gäller synen på den ekonomiska dimensionen inom OSSE. Det ekonomiska forumet möts ju i början av juni, och vi har möjlighet att diskutera detta senare. Som så riktigt påpekades i början av debatten är detta riksdagsperiodens sista utrikesdebatt. Medlemskapet i EU är en av de viktigaste händelserna i utrikespolitiken under denna mandatperiod. Genom medlemskapet kan Sverige påverka utrikespolitiken både inom Europa och i länder utanför den europeiska unionen. Jag tycker att det är viktigt att upprepa ordet påverka. Under perioden har riksdagen också fattat ett mycket viktigt beslut om att delta i det fredsfrämjande arbetet i Bosnien med militära styrkor tillsammans med styrkor från Nato och från Ryssland. Den demokratiska utvecklingen runt om i världen är viktig. Samarbete för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter är också viktigt. Här kan vi i Norden med vår mångåriga erfarenhet vara förebilder. Det har pekats på några sådana exempel. Det är en framgång för det europeiska samarbetet att nu starta utvidgningsprocessen till flera länder i Öst och Centraleuropa. Jag vill upprepa och påpeka att regeringen hade ett mycket stort stöd för sin linje att föra fram den gemensamma förhandlingsstarten och att stå upp för Lettland och Litauen. Jag hoppas att nästa riksdagsperiod innebär att medlemskretsen i EU ökar och att våra grannländer runt Östersjön välkomnas som medlemsländer.

Herr talman! Eva Zetterberg sade att Vänsterpartiet nu har accepterat EU och vill arbeta konstruktivt inom unionen. Jag välkomnar detta. Då tycker jag också att man skall tona ned det här med utträdesparagraf och annat, och i stället prata om sådant som har litet mer framåtsyftande och positiv inriktning. När jag tog upp Irakfrågan och frågade om Eva Zetterberg kunde tänka sig något alternativ där en krigssituation skulle vara lösning svarade hon att det är bra att aldrig säga aldrig. Men sedan lade hon till att hon inte diskuterar krigsalternativet. Problemet är ju bara att det alternativet är uppe på bordet. Då måste man ta även i den obehagliga frågan och diskutera den. Men jag håller med om att vi naturligtvis skall uttömma alla diplomatiska möjligheter dessförinnan. Bodil Francke Ohlsson förbigick min fråga angående EU med tystnad. Det är väl också så man skall tolka Miljöpartiet. Det finns ingen större inspiration i de frågorna från Miljöpartiets sida. Utrikesministern sade att det viktigaste är att vi har en negativ EMU-opinion. Ja, det är förhållandet, och det är det som är poängen. Det är det som jag försöker få regeringen och utrikesministern att inse - de har en roll här. Först bör de tala om vad de anser vara ett bra alternativ och sedan driva den frågan för att påverka opinionen. Det är faktiskt en politikers ansvar att göra det. Utrikesministern säger att hon skulle önska att FN hade mandat när det gäller att gå in i länders inre angelägenheter. Just det! Det är det mandatet och den förändringen som vi vill se. Här kan Sverige driva på.

Herr talman! Vänsterpartiet har accepterat folkomröstningen om EU-medlemskapet. Vi accepterar därför att arbeta med EU-frågor, men hävdar fortfarande att ett utträde ur EU vore önskvärt även om det inte är möjligt att genomföra nu eller under de närmaste åren. Men i princip är det på det sättet. Vad gäller Irakfrågan måste vi se att det i dagsläget inte finns någon konstruktiv väg med att ta till våld och vapen. Det finns ingen väg för Sverige att ansluta till USA:s hållning och att acceptera att USA blir världspolis och agerar som en sådan. Jag skall bara dra en jämförelse. Vi har ju pratat om Palestina och Mellanöstern. Gång på gång kritiserar vi Israels överträdelser mot FN-resolutioner och mot folkrätten. Finns det någon här som skulle vilja föreslå att vi skulle bomba Tel Aviv eller någon annan del av Israel? Självfallet inte. På samma sätt är det uteslutet att ta till vapen mot Irak i dagsläget. Vi vet vilka som skadas, och det är inte Saddam Hussein. Inför framtiden - Sverige har ett år kvar i säkerhetsrådet - tror jag att den konfliktförebyggande profil som Sverige har velat visa är den viktigaste frågan som Sverige kan driva. Vi måste återkomma till Algerietfrågan. Vi hade nyligen besök här i Sverige av Salima Ghezali när hon fick Olof Palmes pris. Hon, liksom doktor Brahimi, före detta premiärminister som vi träffade häromdagen, tog upp att Sverige också måste se till regimen och den algeriska regeringens inblandning i brott. Sverige får inte bara tala om dialog, om att se till båda parter och om att man inte kan avgöra vem som har gjort vad. De här väldigt tydliga tecknen finns från många håll. Sverige måste därför agera i säkerhetsrådet vad gäller Algeriet och andra så kallade interna konflikter i världen.

Herr talman! Våra åhörare! Till Karl-Göran Biörsmark vill jag upprepa vad jag sade i mitt senaste anförande, nämligen att miljösamarbete länder emellan, inom eller utom EU, givetvis är positivt. På Göran Lennmarkers fråga vill jag svara att miljö och socialklausuler är till för att långsiktigt skydda just utvecklingsländernas intressen. Långivare och investerare i ett u-land gör inte alltid det av sig själva. På en av mina resor har jag kommit över en liten bok som är skriven av en professor vid det katolska seminariet i Virginia. Den är så liten att den får plats i en handväska, i en ficka eller i en plånbok. Den heter How to talk with your muslim neighbour, dvs. Hur skall jag tala med och stifta bekantskap med min muslimske granne? Den berättar på ett enkelt sätt om huvuddragen i den för amerikanen främmande religionen, om seder och bruk, syn på familjen och annan nyttig kunskap. Främlingsfientlighet kan i många fall orsakas av osäkerhet inför det främmande som man inte vet något om. Men information hjälper! Om jag flyttade till ett muslimskt land skulle jag kunna ha en sådan här liten bok, om hur jag skall prata med min muslimske granne, i fickan. Då skulle jag som främling vara förberedd på att stifta bekantskap med mina nya grannar. Det skulle också underlätta om grannen kanske tar upp en liknande bok med titeln How to talk with my christian neighbour, dvs. Hur skall jag tala med min kristne granne? Jag tror att sådana här saker skulle underlätta en gemensam syn på respekten för de mänskliga rättigheterna, som är grundpelaren i ett demokratiskt samhälle.

Herr talman! Till utrikesministern vill jag säga att jag vid flera tillfällen har sagt att jag inte anser att bosättningspolitiken är förtroendeskapande. Av samma skäl vänder jag mig starkt emot dessa uttalanden från människor som finns inom palestinska myndigheter eller officiella organ och medier. Jag menar att detta är så pass allvarliga uttalanden att det inte räcker att någon gång här i kammaren säga att vi naturligtvis tar avstånd från detta. I vår starka biståndsverksamhet borde vi ställa krav gentemot den palestinska myndigheten när det gäller sådana saker som är förbjudna enligt vår lag. Om det skulle förekomma i Sverige skulle man kunna lagföra människor för dessa brott. Vi måste tydligt ta avstånd från detta, både här och i allt vårt samarbete med den palestinska myndigheten. Dessutom måste jag säga att jag blir oerhört upprörd över den palestinska myndighetens sätt att behandla sitt eget folk. Jag känner starkt för det palestinska folket och för deras rättigheter. Men de behandlas sämst av alla av den egna palestinska myndigheten som förtrycker de mänskliga rättigheterna och som inte i första hand sätter deras eget bästa i fokus. Jag önskar av hela mitt hjärta att fredsprocessen skall kunna fortsätta och att båda sidor bidrar till detta. Men jag önskar en mer balanserad inställning från regeringens sida.

Herr talman! Afrika är en kontinent i förvandling. Demokratin har på allvar fått inte bara fotfäste utan också spridning i Afrika. Mer än 30 länder i Afrika har haft sina första demokratiska val, och i södra Afrika är demokratier vanligare än diktaturer. Även om situationen i flera av de nya demokratierna är bräcklig, har betydande framsteg gjorts jämfört med hur situationen var bara för några år sedan. En viktigt uppgift mot bakgrund av utvecklingen efter förtrycket, som i vissa fall utmynnat i folkmord, är att etablera normer för hur försoning kan åstadkommas. Gemensamt accepterade former för att utkräva ansvar kan även få preventiva konsekvenser med tanke på många afrikanska konflikters nya karaktär. FN:s generalsekreterare Kofi Annan har vid flera tillfällen understrukit det avgörande sambandet mellan mänskliga rättigheter och fredens upprätthållande och att full respekt för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för verklig och varaktig ekonomisk och social utveckling. Därför är det en viktig uppgift för Sverige, som vi moderater länge hävdat, att få fler länder att inse att det är inom ett demokratiskt styresskick som medborgarna har de bästa möjligheterna att forma ett samhälle som värnar om rättsstaten och där yttrandefrihet, politisk pluralism och flerpartisystem kan utvecklas. De ekonomiska problemen i Afrika är enorma. Enligt FN:s beräkningar finns 33 av världens 48 fattigaste länder i Afrika. Av Afrikas ca 650 miljoner invånare lever en tredjedel i fattigdom. Men Afrika visar tecken på ekonomiskt tillfrisknande. De utländska investeringarna har fördubblats på tio år. Fram till sekelskiftet kan de 52 ländernas genomsnittliga tillväxt enligt Världsbankens beräkningar ligga på över Herr talman! I framför allt södra Afrika är situationen nu gynnsam för en framväxt och stabilisering av demokratin och därmed också för ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. Inom SADC-samarbetet kommer det ekonomiska samarbetet att få allt större betydelse. Sydafrikas frihandelsavtal med EU och den kommande anslutningen till Lomékonventionen bör kunna ge ett värdefullt stöd till den ekonomiska utvecklingen i hela regionen, även om villkoren kunnat vara mer generösa från EU:s sida. Men en förutsättning för en fortsatt positiv ekonomisk utveckling i denna del av Afrika är att respekten för mänskliga rättigheter och demokrati blir bestående. Det är därför viktigt att bygga upp strukturer som bidrar till och kontrollerar att utvecklingen går i rätt riktning. Den demokratiska tillbakagången och bristen på mänskliga rättigheter inför, under och efter valen i Zambia visar på nödvändigheten av ett sådant samarbete. En möjlighet som vi moderater har föreslagit är att ge SADC-samarbetet fastare strukturer när det gäller att övervaka efterlevnaden av mänskliga rättigheter och demokrati i de tolv länder som är medlemmar. Det finns ett framväxande parlamentariskt samarbete inom organisationens ram som gör detta möjligt. Europarådets konventioner och mekanismer skulle kunna vara förebilder. Hur ser regeringen på detta? Vi anser att Sverige, i dialogen med länderna i södra Afrika, skall betona vikten av att det skapas sådana regionala strukturer för mänskliga rättigheter och demokrati. Även inom EU-samarbetet bör Sverige betona hur viktigt det är för en positiv utveckling. Fru talman! Jag har valt att visa på en möjlig positiv utveckling för en del av Afrika. Massmedierna förmedlar ofta en annan bild från andra delar av Afrika. Inbördeskriget i Sudan har pågått i 14 år utan att omvärlden har brytt sig särskilt mycket om att mer än 130 000 människor mist livet och att mer än 300 000 människor har tvingats fly. Bristen på respekt för mänskliga rättigheter ger anledning till stor oro. De upprepade gränstvisterna med flera av grannländerna kan snabbt utvecklas till en regional konflikt. Det finns också fortfarande en stor risk att konflikten kring de stora sjöarna i centrala Afrika, som redan förorsakat så svåra lidanden för befolkningen i de omgivande länderna och skapat så stora flyktingtragedier, skall utökas med ytterligare näraliggande länder. Ett stort ansvar vilar på FN att försöka lösa dessa konflikter innan ett större krig med många inblandade stater utbryter. Sverige måste genom sin plats i säkerhetsrådet med kraft agera för ett snabbt ingripande, även om det är svårt, som utrikesministern uttryckte det nyss i debatten här. Fru talman! Till sist vill jag visa på att en av Afrikas konflikter ändå nu är på väg att lösas på ett positivt sätt med FN:s hjälp. Redan 1988 antog FN en fredsplan för att lösa konflikten i Västsahara mellan Marocko och Polisario. Men planen har varit svår att förverkliga. I höstas lyckades emellertid generalsekreterarens personlige representant med stöd av säkerhetsrådet att genom samtal mellan parterna i konflikten få till stånd en uppgörelse som gjorde det möjligt att genomföra FN:s fredsplan. I november förra året presenterade FN:s generalsekreterare en detaljerad tids och resursplan för genomförandet. En folkomröstning om Västsaharas framtid är planerad att hållas den 7 december i år. Att konflikten på detta sätt kunde lösas på fredlig väg är glädjande och en framgång både för parterna och för hela FN-systemet.

Fru talman! Under de senaste dagarna har vi nåtts av nyheten att jordskalv har drabbat byar i norra Afghanistan. Flera tusen människor har redan begravts. Hus är raserade. Många har skadats allvarligt, fryser och hungrar. När naturkatastrofer drabbar byar och människor på detta sätt, oberoende av var det sker i världen, känns det mycket viktigt att bistå de drabbade och hjälpa till med tak över huvudet, filtar, mat och läkarvård. Vi gläds när räddningsmanskap når fram till de olycksdrabbade områdena och kan bistå med nödvändiga insatser. Det finns över huvud taget en starkt uttalad biståndsvilja i vårt land, även om den minskat något under senare år. Den minskade biståndsviljan beror på olika saker. Bl.a. har vi haft svåra ekonomiska tider under senare tid i vårt land och tvingats spara på olika viktiga områden som t.ex. skola, vård och omsorg. Då har självklart nedskärningar också fått göras på det internationella biståndet. Att vi sedan måste öka biståndet igen när den ekonomiska situationen förbättras känns lika viktigt, även om vi politiker vill gå fram litet olika fort i det arbetet. Men vetskapen om att våra resurser är begränsade, att resurserna måste fördelas rättvist över världen för att värna freden och miljön styr ändå vår starka biståndsvilja, och det gynnar oss alla över jordklotet. Men det finns också andra händelser som påverkar vår biståndsvilja, och det är mottagarländernas egna ageranden, hur de hanterar biståndet, hur de fördelar det och hur de förvaltar det. Jag tar fortfarande Afghanistan som exempel. Under alla de år som afghanerna kämpade mot Sovjetunionens ockupation var vi många som aktivt stödde motståndsrörelsen och frihetskampen. Själv var jag under många år aktiv i Afghanistankommittén. Vi medlemmar i kommittén åkte runt i Sverige och berättade om afghanernas svårigheter under motståndsarbetet, behoven av bistånd till läkarvård, utbildning för flickor och pojkar och även tält och mat på den tiden. Vi stod med bössan i handen och samlade kronor och sedlar för att kunna bistå våra systrar och bröder långt borta. Vi gladdes tillsammans med afghanerna den dag Sovjetunionen lämnade landet, gladdes åt att deras frihetskamp till slut hade lyckats efter år av kämpande och lidande. Vi gladdes åt freden. Det trodde vi att vi kunde. Men det gick tyvärr inte lång tid förrän afghanerna började slåss med varandra i stället, inte lång tid förrän en klan eller en falang ville ta makten över de andra. År av inbördeskrig har nu följt efter befrielsens timma. Många av de hälsokliniker och skolor som vi samlat in pengar till här i Sverige och i andra länder har förstörts av afghanernas egna bombningar och beskjutningar. Sådant agerande från mottagarländerna påverkar självklart vår biståndsvilja, även om vi inser att många enskilda behövande blivit hjälpta under de år som skolorna och hälsoklinikerna fungerade och även om vi inser att majoriteten av befolkningen inte är skuld till förstörelsen utan verkligen behöver vårt stöd i framtiden också. Därtill kommer att det nya väldet, talibanväldet, på det mest fruktansvärda sätt förtryckt kvinnorna i landet. Det är rena rama apartheidsystemet, denna gång riktat mot kvinnor. Jag skall ge några exempel på förtrycket mot kvinnor i Afghanistan under talibanerna: - Kvinnor får inte gå ut utan slöja som täcker hela kroppen. - Trots att kvinnan har slöja får hon inte röra sig på gatorna utan att vara i sällskap med en man. Och kvinnan måste bevisa att mannen antingen är hennes man, bror eller far. - Kvinnor får inte tala så att någon man utanför familjen hör. De får inte en gång ha skor som låter när de går. Man tror knappt sina öron när man hör talas om dessa regler. Man undrar: Är det här medeltiden, häxprocesser? Eller vad är det som pågår? Vidare får flickor och kvinnor inte studera eller yrkesarbeta under talibanernas styre. Kvinnor lämnas hellre att dö än tillåts att behandlas av en manlig läkare. Vad som händer i Afghanistan i dag är ett flagrant brott mot deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Afghanistan är det enda landet i världen där segregation mellan könen påbjuds. Dessa regler har absolut inget med religion, tradition eller kultur att göra. Islam säger inget om att förbjuda kvinnor att studera eller arbeta. Detta är fullkomligt absurt och oacceptabelt. Omvärlden måste reagera kraftfullt och på olika sätt och vägar visa att en sådan behandling av flickor och kvinnor inte tolereras. Afghanistan måste sättas under stenhård ekonomisk och politisk press. Talibanernas regim bör inte erkännas av något land inom FN. Företag bör inte handla med landet. Nu gäller det att bojkotta talibanregimen liksom vi gjorde med den tidigare apartheidregimen i Sydafrika. Vi är flera kvinnoorganisationer runt om i Europa och världen som driver dessa krav, och de skall belysas extra inför den internationella kvinnodagen den 8 mars. Jag hoppas verkligen att den svenska regeringen och socialdemokraterna ställer sig bakom de här kraven. I norra Irak skedde en liknande utveckling vad gäller biståndsinsatserna. Svenska kurdkommittén och andra biståndsorganisationer har varit med om att bygga upp bl.a. skolor och hälsokliniker. Kurderna fick ökat självbestämmande i området. Val hölls till parlamentet. Representanter från olika partier tog plats i demokratins boning. Vad hände sedan? Olika falanger började förstöra och förgöra varandra. Mycket uppbyggt biståndsarbete raserades. När den yttre fienden var marginaliserad började man döda varandra och förstöra skolor och sjukstugor i kampen om makten. Vad kan vi lära av dessa händelser? Skall vi minska på bistånds och utvecklingsarbetet? Skall vi i huvudsak ägna oss åt katastrofbistånd? Jag tycker dessa tragiska händelser alltmer pekar på betydelsen av demokratibistånd, uppbyggnad av demokratiska institutioner och funktioner. Det handlar om att tränas i den demokratiska processen, lära sig att slåss med ord och inte med vapen, lära sig att visa respekt för varandras olikheter och synpunkter, lära sig att samarbeta. Dessutom tycker jag också att vi kan dra slutsatsen att jämställdhetsaspekterna måste belysas ännu mer i biståndsarbetet. Det gäller att ännu mer lyfta fram kvinnornas betydelse i demokratiarbetet. Fru talman! Till slut vill även jag betona vikten av att västsaharierna nu får ett rejält stöd inför den väntande folkomröstningen i december. Vi är många centerpartister som under väldigt många år helhjärtat ägnat oss åt att stödja och hjälpa västsaharierna i deras kamp för att få bestämma över sin egen framtid. Nu är ett val planerat, vilket är mycket glädjande. Det är också positivt att man i regeringen stöder fredsprocessen med civilpoliser, undersöker möjligheter till insatser på minröjningsområdet och är beredd att bidra med valövervakare. Men enligt min uppfattning behövs ytterligare insatser. Polisario behöver stöd i sitt förberedelsearbete inför valet. Det gäller att västsaharier kan återvända och delta i förberedelsearbetet och i valet. Deras resurser är oerhört små jämfört med Marockos resurser i det här valet. Marocko har alla möjligheter redan i dag att via TV, radio och övriga massmedier informera, påverka, utlova löften och ge resurser för att de valberättigade skall rösta för att Västsahara skall inlemmas med Marocko. Västsaharierna har ju nästan inga sådana resurser alls. Nu hoppas de på att kunna starta radiosändningar från Kanarieöarna. Jag hoppas att vi kan hjälpa till och stödja dem i det arbetet. Självklart är tiden som valobservatörerna får väldigt kort. De skall tillträda två veckor före valet. Jag menar att det är alldeles för kort tid och att Sverige måste arbeta för att förlänga den tiden och för att valobservatörerna får stanna efter valet. Jag hoppas att regeringen agerar för att utöka tiden.
Fru talman! Jag instämmer i den beskrivning som Ingbritt Irhammar gav av den svåra situation som råder i Afghanistan för framför allt kvinnor och barn men även för män. Vi skall självfallet fördöma detta. Vi skall inte erkänna den regim som har tagit makten med våld och som så klart bryter mot mänskliga rättigheter på alla plan. Däremot är jag inte alldeles säker på att en bojkott leder precis dit vi vill. Mitt råd är i stället att vi skall stödja de enskilda organisationer som verkar i landet, främst Svenska Afghanistankommittén, i deras hjälparbete för att upprätthålla den utbildning av unga flickor och även pojkar som vi bidrar till. Detta är ett sätt att upplysa unga människor, den kommande generationen, om att man känner solidaritet med dem som lider.
Fru talman! Till Inger Koch vill jag säga att jag tycker att det är talibanregimen vi skall bojkotta. Det är möjligt att nå fram med stöd till utbildning för både flickor och pojkar. Jag tycker att vi skall fortsätta det arbetet. Men när flickor bojkottas och inte får gå till skolan skall vi tydligt markera avståndstagande till en sådan inställning från regimens sida. Det är min uppfattning.
Fru talman! Jag är glad över Ingbritt Irhammars sista inlägg. Det är självklart att vi inte kan acceptera talibanerna, men det är bra att vi är överens om att vi skall fortsätta att verka inom Afghanistan.

Fru talman! "Det finns inga bevis för att regeringen i Algeriet ligger bakom eller initierar våldsdåden." Orden är biträdande utrikesminister Pierre Schoris. De uttalades för två veckor sedan när Olof Palmepriset gavs till Salima Ghezali, chefredaktör för en algerisk veckotidning som inte längre får ges ut. I välgörande kontrast till Pierre Schori förklarade Ghezali: "Om man inte fördömer både terrorismen och den statsstyrda terrorismen så blir det i praktiken ett stöd till regimen." Pierre Schori är varken okunnig eller aningslös. Det var ingen olyckshändelse. Syftet är att dra dimridåerna allt tätare kring de ohyggliga massakrer som sedan statskuppen i januari 1992 krävt kanske 100 000 människors liv i Algeriet. Det skall urskulda EU:s totala handlingsförlamning inför regimen i Alger och den forna kolonialmaktens ovilja att låta EU handla i enlighet med de ideal som EU brukar uttala sig för. För ett år sedan invaldes Sverige i FN:s säkerhetsråd med ett brett stöd bland FN:s medlemsländer. Det skedde med ett massivt stöd från stater i tredje världen, för att man där minns det stöd som stora delar av det svenska samhället under flera decennier gav kampen mot apartheid liksom det stöd som gavs under kriget i Vietnam, för att Sverige gick i spetsen för den rika världens bistånd och för att Sverige blev en fristad för förföljda människor. Vi kunde känna stolthet, även om socialdemokratin inte varit precis buskablyg i att framställa det här som en rent socialdemokratisk politik. Det var t.ex. liberala ministrar i borgerliga regeringar som i slutet av 70-talet till slut baxade upp det svenska biståndet till den enprocentsnivå som sedan regeringarna Carlsson och Persson raserade. Sverige - oavsett regering - var ett land som talade när andra var tysta och inte kunde tala. Sverige talade för de små och förtryckta, för grundläggande principer och folkrätt. Fru talman! 90-talet såg det kalla krigets slut, kommunismens sammanbrott samt Europas nya demokratier och såg inte minst de baltiska staternas frihetsdröm gå i uppfyllelse. Också utanför Europa har demokratin stärkt sin ställning. I Ost och Sydostasien har det senaste halvårets kris avslöjat grundläggande strukturella brister, inte minst på det demokratiska området, i stater som gärna hänvisat till s.k. asiatiska värden för att ursäkta kvardröjande auktoritära styrformer. Det är ingen tillfällighet att den mest genuina och lovande demokratin i regionen - Taiwan - är den av "de nya tigrarna" som klarat sig ojämförligt mest helskinnat igenom krisen. Men EU-staterna ger genom sin förlegade ett-Kina-politik envåldshärskarna i Beijing rätten att tala för kineserna också på Taiwan - i rent handelspolitiskt intresse. Under 90-talet tystnade också Sveriges röst i utrikespolitiken. För dem som tidigt och mest entusiastiskt förespråkade att Sverige skulle ta en fullvärdig plats i det europeiska samarbetets kör var det möjligheten att tillsammans med Europas demokratier och med än större kraft kunna driva principerna om fred, frihet, demokrati och respekt för mänskliga fri och rättigheter som lockade. I stället har vår röst tystnat. Vi hukar bakom EU:s retorik men faktiska handlingsförlamning - ofta en följd av intressemotsättningar eller rent av postkoloniala särintressen hos vissa EU-stater. Och svensk socialdemokratis fascination inför bokstavskombinationer som kränger vapen tycks lika stor som den retoriska våndan inför dem som står för demokratiernas solidariska försvar. Medlemskapsförhandlingarna med EU förklarar säkert Sveriges oförmåga att tala ut om det fruktansvärda folkmordet i Bosnien, men det kan aldrig vara någon ursäkt. Motsättningarna mellan Storbritannien, Frankrike och Tyskland fick Sverige att huka inför det som uttalades vid Auschwitz portar: Aldrig mer! Men tystnaden upphörde inte med vårt inträde i EU. När den ende svenske politikern av internationellt format fick EU:s uppdrag i Bosnien var det ett välkommet alibi för regeringens fortsatta hukande bakom EU:s minsta gemensamma nämnare. Under hela kriget i Bosnien har det legat i såväl de lokala krigsherrarnas som de europeiska regeringarnas intresse att framställa skeendet som så barbariskt och så obegripligt att det ursäktar den internationella passiviteten - för att inte europeiska staters egna särintressen skall hindras av en gemensam EU hållning till försvar för folkrätt och internationella principer. På samma sätt som i Bosnien framställdes de upprepade massakrerna och folkmorden i Rwanda, Burundi och det nya Kongo som bestialiska och obegripliga stammotsättningar - något som omvärlden inte kunde göra något åt eller ens hade med att göra. Men precis som i det forna Jugoslavien fanns och finns starka intressen i forna europeiska kolonialmakter också i länderna vid de stora sjöarna i Afrika. Nyligen avslöjade den ansedda franska dagstidningen Le Figaro hur Frankrike under president Mitterand aktivt understödde hutumilisens massakrer så sent som 1994. Upprördheten i Frankrike och Belgien inför Mobutus fall var vida större än upprördheten över de hundratusentals som slaktats i Rwanda och Och på samma sätt, fru talman, är det också i Algeriet. Alltsedan självständigheten 1962 har landet styrts i symbios mellan armén och enpartistaten. Det algeriska samhällets ekonomiska och sociala kollaps under 80-talet tvingade FLN till reträtt och öppnade för en demokratisering. När det islamistiska FIS såg ut att gå emot en storseger i de första demokratiska parlamentsvalen slog armén till. Den andra valomgången ställdes in, presidenten avsattes, generalerna tog makten och islamisterna drevs under jorden. De gångna sex åren har präglats av en alltmer eskalerande spiral av massakrer på civilbefolkningen. Algeriet styrs av en ekonomisk och politisk nomenklatura med centrum i armén och med starka ekonomiska och historiska band till den forna kolonialmakten. I Frankrike finns starka ekonomiska intressen i att den nuvarande makteliten i Algeriet sitter kvar. Det algeriska frihetskriget utgör fortfarande ett trauma i fransk nutidshistoria. Såväl makthavarna i Alger som franska intressen ser gärna att maktkampen i Algeriet framställs i termer av hotande islamisk fundamentalism, extremism och terrorism, vilket gör andra europeiska stater mindre benägna att höja rösten. Till detta kommer att så många västeuropeiska politiker och regeringar paralyseras av skräckbilderna av en invasion av flyktingar från Nordafrika. Det skrämmer EU:s regeringar vida mer än 100 000 massakrerade algerier. Ett tusental kurdiska flyktingar som nådde Italien i juldagarna gav de europeiska regeringarna full panik. Rekordsnabbt enades EU:s regeringar om att tvinga fram skärpt gränskontroll, sanktioner för flygbolag, skärpta bestämmelser för ombordstigning på fartyg, ökade insatser för att spåra och straffa människosmugglare och en skärpt viseringspolitik. Sveriges utrikesminister uttalade: "Nu har vi fått en handlingsplan precis som vi önskar. Vi har fått en EU politik som är väldigt nära den svenska." Jo, det är en politik väl i linje med den flyktingpolitik som bär vår biträdande utrikesministers signum. Pierre Schori säger att vi saknar bevis för militärens ansvar för våldet i Algeriet. Vilka bevis krävs? Och mot vem har vi hållbara bevis för terrorism? Skall vi fortsätta att huka bakom EU:s handlingsförlamning och tystnad? Det som skett i det forna Jugoslavien, vid de stora sjöarna i Afrika och i Algeriet är inte obegripligt men väl oacceptabelt. Lika oacceptabel är tystnaden inför dessa övergrepp.

Fru talman! Jag uppskattar mycket Lennart Rohdins engagemang i viktiga frågor om mänskliga rättigheter, men han kan inte få stå oemotsagd när han ger intryck av att det bara är han som är engagerad. Det hemska som händer i Algeriet har naturligtvis också jag som utrikesminister fördömt. Jag har inte bara fördömt terroristerna, vilka de än är, utan också sagt att regeringen har en skyldighet att skydda sin befolkning. Det sker inte i dag, och därmed har vi uttalat kritik mot den algeriska regeringen. Jag har sagt att rättssamhället borde återupprättas i Algeriet, så att man faktiskt lagför terroristerna. Jag menar att det vore naturligt att ett land som är så utsatt för terrorism skall ta hjälp av omvärldens engagemang och släppa in FN-rapportörer och andra som vill vara med om att underlätta hanteringen av situationen. När de är så återhållsamma som de är ifrån algerisk sida vad gäller det internationella engagemanget i de här frågorna så är det minsta de kan göra att ordna en kraftsamling mot våldet i Algeriet.
Fru talman! Uppenbarligen har det diplomatiska språket från den svenska regeringen och omvärlden inte hindrat att våldsspiralen trappats upp. De frågor jag ställer gäller inte bara vad vi allmänt tycker om våld. De frågor som måste besvaras är: Fördömer regeringen statskuppen i januari 1992? Fördömer regeringen annuleringen av de första demokratiska valen 1992? Vilka signaler tror utrikesministern att omvärldens tystnad gav till dem som röstade på FIS när de första demokratiska valen annulerades? Vilka signaler gav omvärldens tystnad makthavarna i Alger när de annulerade de första demokratiska valen? Anser regeringen att den algeriska regimen har ett huvudansvar för sex års alltmer fruktansvärda massakrer på civilbefolkningen?
Fru talman! När Lennart Rohdin går tillbaka till militärkuppen och annuleringen av valen och frågar vad denna regering tycker tror jag att han har närmare till en annan regering, nämligen den borgerliga regering som då satt vid makten och som borde ha reagerat vid det tillfället. Det är förvisso så att massakrerna fortsätter. Men man kan inte säga på det viset, Lennart Rohdin, att de fortsätter trots att vi gör uttalanden i Sverige. Tänk om det vore så enkelt att förändra världen att ett uttalande från en svensk utrikesminister skulle sätta stopp för all terrorism. Vi fördömer all terrorism varifrån den än kommer och vilka som än utför den. Men man måste också i sammanhanget förstå bakgrunder och gå djupare, och det är vad vi försöker att göra.
Fru talman! Utrikesministern måste vara klar över att när massakrerna och terrorn fortsätter och eskalerar visar alla undersökningar och allt som framförts att den algeriska regimen varken har förmågan eller viljan att ingripa och skydda människor. Dessutom vägrar man, när man själv saknar förmågan, att låta omvärlden med oberoende undersökningar komma till hjälp för att klargöra vad som har hänt. Utrikesministern efterlyste en manifestation. I morgon äger en stor manifestation rum i Alger organiserad av oppositionen där. Den ställer framför allt krav på att få ett stopp på den statsstyrda terrorismen och ett klargörande med internationell hjälp av var ansvaret för denna ligger.

Fru talman! Ingbritt Irhammar talade så vackert om kvinnor, och jag tänker fortsätta på det temat. Jag tänker tala om mänskliga rättigheter, och dit hör också respekt för kvinnor runtom i världen. För ett år sedan stod jag här i kammaren och hade nyss kommit hem från Östtimor. Jag tänker fortsätta att tala om Östtimor. Våldshandlingarna har trappats upp där, och våldet har blivit ännu värre. Mina teman i dag är mänskliga rättigheter och flyktingpolitik. Tyvärr är Ragnhild Pohanka sjukskriven i en månad och kan därför inte tala om flyktingpolitik. Annars hade hon talat om det. Jag håller i min hand en rapport som är alldeles färsk. Den är daterad den 7 november 1997 och handlar just om våld mot kvinnor i Östtimor. Som Eva Zetterberg förut sade har jubileumsåret för FN:s förklaring av de mänskliga rättigheterna inletts. Det inleddes den 10 december 1997. Därför vill jag särskilt ta upp detta. Jag har valt att koncentrera mig på Östtimor eftersom det därifrån läcker ut så litet information. Men det som kvinnor där utsätts för kunde lika gärna ha skett i Kosova, Rwanda, Burundi eller någon annanstans där makten innehas av militärer och där diktatur råder. Det andra temat, om flyktingpolitiken, gäller dem som har drabbats av förtryck, våld, tortyr och förföljelse och som sökt sin tillflykt till vårt land men som hotas att skickas tillbaka efter fem, sex eller sju år. Fru talman! Den här rapporten kommer från en organisation som heter ETHRC, East Timor Human Rights Center. Författaren är dr George Aditjondro från Newcastle University i Australien. Den är skriven för att läggas fram i mars 1998 för FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Den är speciellt dedicerad till Odilia Victor från Östtimor, som dog i barnsäng i augusti 1997. Odilia har vittnat om sina väninnor och släktingar och hur de har utsatts för våldtäkt, hot och sextrakasserier - våld utfört av staten iklädd militär uniform mot kvinnor i Östtimor. Rapporten är givetvis inte heltäckande. Hur skulle 22 års folkmord och grymma överträdelser mot civilbefolkningen kunna rapporteras på 15 sidor? Den är ett försök att bevisa hur militären använt strukturellt våld, våld mot kvinnor, för att tysta folket. Man har använt sig av söndra och härska för att splittra familjers motstånd och så split även mellan kvinnor som utsatts för våldtäkt, blivit local wives, sexslavar och dem sluppit undan. En del tycker att kvinnor som utnyttjats sålt sig för förmåner i form av konserver och mat. Att de är offer och satts på bar backe, ofta med ett barn avlat vid våldtäkten, utan chans att försörja sig och hamnat i en ond cirkel är inte lätt att förstå eller acceptera. Våldtäkt, sexuellt förtryck, misshandel, sextrakasserier och förföljelse, tvångsgifte, local wives, kvinnor som sexslavar eller comfort women, prostitution och familjeplanering genom tvångssterilisering finns återgivet i rapporten från denna organisation för mänskliga rättigheter. Den beskriver bara en bråkdel av de verkliga fallen. De kvinnor som utsatts för övergrepp och våldtäkt vill inte rapportera på grund av skamkänslor, eller så finns det ingen kanal att förmedla det via. Hur skulle det gå till? I Östtimor kommer inga organisationer för mänskliga rättigheter in. Journalister är inte välkomna, osv. Själv wallraffade jag mig in som turist och åkte inte som politiker för att få se med mina egna ögon hur det stod till. De vittnesmål som återges har ofta skett när kvinnorna öppnat sig för präster och nunnor eller när de som asylsökande har kommit till Australien och fått kontakt med Amnestys advokat. Först då vågar de tala ut. Fru talman! Indonesien undertecknade 1994 Discrimination Against Women. Indonesien spelade också en framträdande roll inför Beijingkonferensen 1995, där man än en gång underströk att CEDAW var avgörande. Ändå är våldtäkt det vanligaste tortyrredskapet mot östtimoresiska kvinnor. Våldet är inte bara en fråga om sex utan ett vapen för de ockuperande trupperna för att underkuva den lokala befolkningen. Det är också ett vapen för att förstöra oppositionens kultur och befläcka, smutsa ned, folket. Rapporten beskriver hur militären bevakar småflickor på väg till skolan, hur militärer följer efter dem hem och tar för sig av flickorna. För att undvika militärerna har flickorna börjat klä sig som pojkar. De klipper håret, går okammade, är smutsiga, ser oaptitliga ut och går barfota. För att skrämma till tystnad utförs våldtäkter inför make och barn eller på gravida kvinnor. Maria, 25 år, försökte dölja sitt ofödda barn under sin t-shirt. Hon var sex månader på väg. En soldat tog sig in i huset och våldtog henne under hot. Han hade en pistol. Jag var livrädd, berättade hon gråtande. Isabella, 29 år, fick två barn med soldater efter våldtäkter. Barnen är två respektive sju år gamla. Flickorna har indonesiska namn som ett bittert minne av papporna. Isabella berättar att hon är totalt utelämnad. Hennes föräldrar är döda. Hon bor med sin yngre syster, och en av hennes bröder är dödad. Odilia berättar: Min nevös fru var en vacker flicka, gravid med sitt första barn och skulle snart föda. Mannen gick till arbetet, och hon var ensam hemma då en soldat bröt sig in i huset och våldtog henne. Barnet dog. Vi blev chockade. I vårt land respekterar vi en gravid kvinna. Inte ens maken rör henne när hon är gravid av hänsyn till barnet. Fru talman! Så här fortsätter rapporten med den ena hemska historien efter den andra. Flickor 13, 14, 15 år gamla våldtas. Makar till motståndsmän hotas och tvingas bli sexslavar för att inte maken skall dödas eller för att de inte skall gå på äldsta dottern eller en ännu yngre dotter. Vad har Sverige gjort? Våldet har snarare trappats upp det senaste året efter det att biskop Belo och José Sverige har hela detta år i FN:s säkerhetsråd, också som ordförande, haft chansen att lyfta fram Östtimorfrågan. Sverige har kunnat agera via EU tillsammans med Portugal och Irland, som är särskilt engagerade för Östtimors sak. I stället har internationella krafter lagts på att rädda president Suhartos ansikte genom understöd till honom och hans familj för att lösa den ekonomiska krisen i Indonesien. Borde inte pengarna har gått till folkliga organisationer, för folkets bästa? Östtimor och för att uppfylla kraven på en folkomröstning om Östtimors självbestämmande. När skall man lyfta fram frågan om våld mot kvinnor och andra brott mot de mänskliga rättigheterna i Östtimor? När skall man stödja internationell civil fredsbevakning av enskilda organisationer i Östtimor och se till så att dessa får fritt tillträde till Östtimor? Fru talman! Jag skall göra en travestering av I väntan på Godot. Min rubrik är: Fly för livet eller I väntan på vad då. Sveriges regering har satsat 15 miljoner kronor på att upplysa svenska folket om att Förintelsen under andra världskriget verkligen har ägt rum. Att liknande mänskliga grymheter kan hända igen har visat sig i forna Jugoslavien, Bosnien m.fl. Det är viktigt att ta avstånd från andra nationers inhumanism under historisk tid och i vår egen samtid, men än viktigare är det att inte ignorera inhumanismen då den visar sig på vår egen bakgård. Tyvärr påvisar situationen för asylsökande människor från Förbundsrepubliken Jugoslavien som har vistats i Sverige i tre år eller längre och som har lagakraftvunna beslut om avvisning att den svenska regeringens humanistiska intresse inte riktigt når in i vår egen samtid. Den 16 januari 1998 undertecknades återtagandeavtalet mellan Sverige och Förbundsrepubliken Jugoslavien.

Fru talman! Genom en målmedveten och aktiv utrikes och säkerhetspolitik försöker vi påverka utvecklingen i världen i riktning mot fred, rättvisa, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter för oss själva och för världen i övrigt. Ibland har vi i riksdagens olika partier olika uppfattningar om hur vi skall gå till väga, men nästan aldrig om vad vi vill uppnå. Historiska tillbakablickar har varit mycket vanliga i den utrikespolitiska debatten i dag. Kanske har den berömvärda insatsen för att få oss att minnas och sprida kunskap och information om de ohyggligheter som begicks mot det judiska folket under andra världskriget varit en inspirationskälla. Det kanske blir något slags undermedveten reflex, därför att vi tycker att händelseförloppet går väldigt snabbt. Vi behöver kanske titta tillbaka för att se en kontinuitet och förstå vad som verkligen hände, för att sedan kunna gå vidare. Vi har ett årtionde bakom oss som rymmer större förändringar än vad någon hade kunnat förutspå. För bara tio år sedan, 1988, var Tyskland fortfarande delat. Omfattande strejker hade börjat bryta ut i Polen. Nelson Mandela satt fortfarande fängslad på Robben Island medan apartheidpolitiken slet sönder Sydafrika. Det var efter Olof Palme, men det var före barnkonventionen och kommunismens kollaps i Europa. År 1988 var det år då det kalla kriget började dö ut och det blev möjligt att sluta fred i konflikter som pågått i decennier. Efter sex års utdragna förhandlingar undertecknades i april 1988 avtal om fred i Afghanistan, och Sovjet började sitt återtåg. Med facit i hand kan man konstatera att det var fel att inte ta med Mujaheddin i fredsförhandlingarna. Ockupationen följdes av ett inbördeskrig som banade väg för talibanernas maktövertagande och fundamentalistiska terror. Vi vet att landet nyligen har drabbats av en fruktansvärd jordbävning, men det märkliga är att vi inte har sett några bilder från denna jordbävning. Medierna har inte förmedlat någonting. Den självvalda isolering som regeringen har försatt landet i är sannolikt förödande för hjälpinsatsernas storlek. År 1988 togs också betydelsefulla steg mot fred i Centralamerika. Den 20 augusti samma år proklamerades vapenvila mellan Iran och Irak. I augusti 1988, vidare, antogs den fredsplan för Västra Sahara som har nämnts här i dag. Västra Sahara skall senare i år förhoppningsvis nå framgångsrika resultat i folkomröstningen. Den 22 december undertecknades det avtal som några månader senare skulle ge Namibia frihet. Efter åtta månader av hårt arbete som FN:s Namibiakommissarie omkom vår vän och landsman Bernt Carlsson i flygplanssprängningen över Lockerbie när han var på väg till undertecknandet av just detta avtal i Detta och väldigt mycket mer hände 1988. I alla de fredsuppgörelser som jag har nämnt var FN aktivt. FN:s fredsbevarande trupper belönades det året med Vi kan känna stolthet över att svenska insatser medverkade till denna utveckling. Det var bl.a. vårt agerande under denna period som grundlade det förtroende som visades Sverige när vi invaldes i säkerhetsrådet 1996. Tio år, fru talman, är ingen lång tid. Ändå har genomgripande förändringar skett. Det är förändringar som väsentligt har förändrat förutsättningarna för vår utrikes och säkerhetspolitik. Mest genomgripande är nog förändringarna på det säkerhetspolitiska området. Jag menar att vi i Sverige, trots den kritik som ibland riktas mot regeringen i denna kammare, på ett konstruktivt och flexibelt sätt har anpassat vår säkerhetspolitik till de nya förutsättningar som råder. Vi kan fortfarande, med samma mål för ögonen, arbeta för fred och säkerhet här hemma och ute i världen. EU-medlemskapet är den största enskilda händelse av betydelse för säkerheten. Fru talman! Fortfarande med avstamp i 1988 års utrikespolitiska debatt vill jag ta upp två frågor, där några avgörande framsteg tyvärr inte kan märkas trots stora ansträngningar. Flera har också uttryckt sin oro och sina bekymmer över just dessa frågor. Det skall inte hindra mig. Jag tycker att det är viktigt att det finns stor samstämmighet om var tyngdpunkten bör ligga i våra framtida ansträngningar. Först vill jag ta upp situationen i Mellanöstern. År 1988 hade intifadan precis börjat. Arafat skulle tala i generalförsamlingen den hösten. Genom en tvist med USA fick han inte visum och blev inte insläppt, så generalförsamlingen flyttade sin debatt till Genève. Det var ett oerhört viktigt tal som Arafat höll. I talet erkände han staten Israel, och han fördömde all terrorism. Det blev början på en fredsprocess. Dåvarande utrikesministern Sten Andersson bedrev en skytteldiplomati som så småningom resulterade i att USA inledde en dialog med PLO. Madridmötet några år efteråt och Osloöverenskommelsen 1993 väckte stora förväntningar på den fortsatta fredsprocessen. Men förväntningarna kom på skam. Dödsskjutningen av premiärminister Rabin var också ett skott mot fredsprocessen. Ingrid Näslund talar om "fredsprocessen i Israel". Jag skulle vilja påminna om att det är en fredsprocess mellan många parter i Mellanöstern men att det vi främst talar om kanske är fredsprocessen mellan Israel och Palestina. Jag skulle vilja fråga: Existerar Palestina som en tänkbar statsbildning för Ingrid Näslund? Fru talman! Israels bosättningspolitik och ovilja att dra sig tillbaka från de ockuperade områdena innebar ett allvarligt hot mot fredsprocessen och ett brott mot folkrätten. Israels folk firar i år sitt 50 årsjubileum som stat. Vi delar naturligtvis deras glädje, och vi vill försvara deras rätt att leva i fred inom säkra och erkända gränser. Men det palestinska folket har samma rätt. Israel måste uppfylla Osloavtalets grundläggande innebörd om land för fred och utan dröjsmål dra sig tillbaka från de ockuperade områdena. Fredsprocessen måste åter ta sin utgångspunkt i resolutionerna 242 och 338, och en tvåstadslösning med ett israeliskt tillbakadragande till 1967 års gränser måste vara den slutliga lösningen. Palestinierna måste samtidigt bringas att upphöra med allt slags terror. Terrorism kan aldrig tolereras. Det förstör själva förutsättningarna för fred. Vi socialdemokrater har alltid haft sådana relationer med arbetarpartiet i Israel att det har tålt hårda diskussioner i Palestinafrågan. Jag vill fråga moderaterna: Hur ser era relationer till högern i Israel ut? Kan ni genom påtryckningar försöka påverka Netanyahu att agera i enlighet med de ingångna fredsavtalen? Har några sådana ansträngningar gjorts? Finns de med i er international? Fru talman! Låt mig avslutningsvis instämma i vad som har sagts om dödsstraffet och en intensifierad kamp mot detta. Jag gläder mig också åt att regeringen står bakom den kampen. Hans Göran Franck, en kollega till oss, talade enträget och envist om kampen mot dödsstraffet i den här kammaren. För precis tio år sedan drog han i den utrikespolitiska debatten en parallell till fallet Karla Faye Tucker. Tyvärr har ingenting hänt på det området. Låt oss i utrikesdebatten år 2008 få höra att konfliktförebyggande arbete i FN:s regi når resultat, att dödsstraffet är avskaffat och att det råder fred i Mellanöstern!

Fru talman! Jag hann inte vidareutveckla det jag sade om demokratin inom vårt land. Vi har här 1 700 långväntande människor från det forna Jugoslavien, som inte vet om de skall bli hemskickade eller inte. Det är extra viktigt att Sveriges regering i sitt handlande lever upp till Sveriges rykte som ett demokratiskt och humanitärt rättsland för att det svenska samhällets generella åsiktsströmningar skall gå i positiv riktning. Utan ett humant handlande bakom regeringens humana ord blir orden endast tomt prat, och upplysningen om Förintelsen och insatserna för att motverka främlingsfientlighet och rasism blir endast ett spel för gallerierna. Jag frågar mig därför: Skall man skicka tillbaka människor till ett ursprungsland som har förändrats, där de kommer att leva som flyktingar i sitt eget land? Är det humanitärt? Eller skall man ta hänsyn till att det i dagsläget har begåtts ett folkmord? Vi behöver inte tala om något som har skett för 50 år sedan; detta har pågått nu. Vad anser Viola Furubjelke att man skall göra med dessa människor, som vi har i vårt eget s.k. demokratiska land?
Fru talman! Varje land har enligt folkrätten en skyldighet att ta tillbaka sina flyktingar om förutsättningarna är sådana att fred råder, en fredsuppgörelse finns och en regering finns i landet. Vi arbetar naturligtvis med de här regeringarna, för att de skall säkra flyktingarnas liv när dessa kommer tillbaka. Vi vet att det inte alltid blir fallet. Jag anser att det i flyktingfrågor är omöjligt att uttala sig generellt. Det är omöjligt att, som Eva Goës gjorde i sitt inledningsanförande, säga att en hel grupp människor skall få stanna. Varje ärende kräver en enskild bedömning. Jag menar att vi har en generös flyktingpolitik, även om misstag naturligtvis också görs inom den ramen.
Fru talman! Vi vet att praxis inte har ändrats i Utlänningsnämnden. Jag vill referera vad en advokat som ingick i en delegation från Svenska kyrkan och som var nere i Kosova sade. Han har vittnat om följande: Samtliga sju familjer som jag besökt har under det senaste året utsatts för någon form av trakasserier. Det har varit godtyckliga husrannsakningar, inställelseorder till polis för att lämna vapen som man inte har och att betala godtyckliga böter. Vid inställelse hos polis finns det en uppenbar risk att bli misshandlad under förhör. Hot av olika slag är vanligt. Tre familjer som jag har besökt som har blivit utvisade från Sverige blev utsatta för långa förhör vid gränsen, slagna, hotade, beslagtagna på saker och pengar. En del av dem fick också sina pass beslagtagna vid gränsen. Då kan man fråga sig: Vad hjälper det att vi ger dessa människor ett startbelopp, ett kontantstöd på 30 000 kr per familjer eller 5 000 för en enskild person, om de muddras vid gränsen? Är det humanitärt att de skall behöva leva i ett land som inte känns som deras eget, där deras hus är nedbrända, osv.?
Fru talman! Eva Goës hänvisar här till ett enskilt ärende, som jag självfallet inte känner till. Det är en väldigt oroande situation i Kosovo, men jag utgår från att regeringen, med utgångspunkt i de riktlinjer som riksdagen har lämnat, bedömer varje ärende på ett så korrekt sätt som bara är möjligt. Det innebär att människor inte skall skickas tillbaka om det råder uppenbar risk att de kommer att bli utsatta för tortyr, övergrepp, risk för sitt liv eller fängslanden. Jag kan inte närmare gå in på det här ärendet, men jag förutsätter att regeringen lever efter de kriterier som riksdagen har beslutat om.
Fru talman! Jag kan i mycket instämma i vad Viola Furubjelke sade, bl.a. att fred och säkerhet naturligtvis är ett övergripande mål för svensk utrikespolitik. Detta står vi alla bakom. Jag har i 20 års tid varit aktiv i det s.k. Nordkalottssamarbetet eller Storkalottssamarbetet, som 1993 övergick i det s.k. Barentssamarbetet och som nu sker i mer organiserad form. Jag tror att folken i den norra delen av Sverige ser det här samarbetet som främst ett samarbete mellan folken, mellan länen där uppe och mellan de ingående ländernas regeringar. Vid mötet i Luleå den 20 januari med Barentsrådet var också den vice utrikesministern Strobe Talbott närvarande. Han sade att hans närvaro skulle ses som en demonstation av hur Nato också blickar norrut. Man skulle inte bara ha en geografisk huvudinriktning mot Centraleuropa utan också norrut. Kan Viola Furubjelke tänka sig att vi tillsammans med Finland och Nato genomför militära PFF-övningar i norra delen av Skandinavien utan att Ryssland är inblandat?
Jag måste påminna ledamöterna om att repliktiden nu faktiskt är en minut.
Fru talman! Det är naturligtvis en strävan att Ryssland skall delta i de här övningarna så långt det är möjligt. Det är i och för sig en hypotetisk fråga som ställs, huruvida vi skulle kunna delta eller inte om Ryssland inte var med. Vad jag kan säga är att vi inte skulle spara några ansträngningar för att få Ryssland att medverka.
Fru talman! Det var inte ett fullständigt svar på frågan. Sådan militär förstärkning som en sådan aktivitet där uppe skulle vara fråga om strider fundamentalt mot de grundläggande principer som har varit vägledande för kalottssamarbetet och också för Barentssamarbetet. Samarbetet skulle just syfta till att vi kunde minska den militära aktivitet som Nato har för sig i norra Norge och som Ryssland har för sig uppe i
Fru talman! Nej, det var inte ett fullständigt svar på frågan, men förutsättningarna var heller inte fullständigt kända. I en sådan situation föreligger naturligtvis en lång rad omständigheter som måste vägas in. Vad jag vill säga är att Rysslands medverkan är absolut önskvärd och att Sverige inte skulle spara några ansträngningar för att få med Ryssland. Huruvida vi i övrigt skulle kunna delta kan jag inte uttala mig om.
Fru talman! Jag vill gärna svara på Viola Furubjelkes fråga när det gällde Palestina som stat. Fredsprocessen är naturligtvis mellan de självstyrande palestinska områdena och Israel. Men det är ännu inte någon stat. Detta är ett faktum. När vi diskuterar exempelvis Taiwan brukar Viola Furubjelke vara väldigt noga med att tala om att det bara finns ett Kina. Dock måste man sätta ett mycket stort frågetecken för huruvida Taiwan verkligen lyder under Beijing.
Fru talman! Vad jag ville utröna var om det i Ingrid Näslunds föreställningsvärld existerade två stater sida vid sida, Israel och Palestina, och om det inte är så att fredsprocessen bedrivs mellan den israeliska regeringen och den palestinska myndighetens företrädare, personifierade av deras ordförande Arafat. Jag vill också ta tillfället i akt att rikta ännu en fråga till Ingrid Näslund om den här saken. Anser Ingrid Näslund att bosättningarna på ockuperad mark är folkrättsstridiga?
Fru talman! Jag har redan svarat att jag anser att fredsprocessens förhandlingar bedrivs mellan staten Israel och den palestinska myndighet, som representerar det självstyrande området. Det är fullt klart. Detta är ju ett faktum! På Viola Furubjelke lät det som om det var staten Palestina. Vad som existerar i min föreställningsvärld är egentligen ganska ointressant i jämförelse med vad som existerar i Israels och den palestinska myndighetens föreställningsvärldar. Det är mellan dem fredsprocessen försiggår. Jag missunnar inte palestinierna att få en stat vid sidan av Israel om det är detta de kan komma fram till i en fredsöverenskommelse - ingalunda! När det gäller frågan om bosättningarna har jag redan klart uttryckt att dessa bosättningar visserligen inte ingår i fredsöverenskommelsen, men de är ändå starkt misstroendeskapande.

Fru talman! Viola Furubjelke gick också tillbaka litet i tiden för att titta på de erfarenheter vi har, dra de rätta slutsatserna och sedan bygga vidare på dem och handla därefter. Det var ett tema också i mitt inlägg. En av de frågor jag ställde till utrikesministern men inte fick något bra svar på vill jag nu ställa till ordföranden i utrikesutskottet, som tillika är ordförande i Svenska FN-förbundet. Det gäller just det som Carlsson-Ramphal-rapporten tar upp om ändring av stadgan. I FN-stadgan står det i dag att "ingen bestämmelse i denna stadga berättigar Förenta nationerna att ingripa i frågor som väsentligen falla inom vederbörande stats egen behörighet". Det är det som ger svårigheter bl.a. i Algerietfrågan. Men då har man ett förslag. Jag läser direkt ur rapporten: Förenta nationernas stadga bör ändras för att låta säkerhetsrådet bemyndiga agerande i situationer inom länder. Delar Viola Furubjelke uppfattningen att det bör ske?
Fru talman! Det helt nya konfliktmönster vi ser i dag kräver att FN kan arbeta på ett annorlunda sätt. Jag är däremot inte lika övertygad som Karl-Göran Biörsmark om att ett omedelbart förslag om en stadgeändring skulle kunna vara framgångsrikt. Det är oerhört riskfyllt att lägga fram ett sådant förslag, eftersom det sannolikt inte finns någon motivation från en majoritet av staterna. Det skulle sannolikt inte ens vara genomförbart. Vi kanske skulle komma ut med en mycket svagare stadga. Vad jag i stället vill förorda är att FN, när den politiska viljan finns, i stället försöker att arbeta på ett sådant sätt att man kan lösa även interna konflikter. Sedan kanske FN om ett tiotal år - låt oss säga att vi blickar framåt samma tidsrymd som vi blickade tillbaka - kan kodifiera praxis och föra in i stadgan precis hur man gjorde med fredsbevarande operationer för länge sedan, dvs. ett arbetssätt som redan är etablerat.
Fru talman! Det är naturligtvis alltid riskfyllt att agera. Den som står still trampar inte någon på tårna. Men man måste ibland också driva på. Om detta går att genomföra eller inte vet vi inte. Det kan man inte veta förrän man har prövat. Nu säger Viola Furubjelke: Vi får väl se hur det ser ut om tio år. Kanske har vi då etablerat någon form av praxis. Jag menar att Sverige måste vara pådrivande här och aktualisera den här problematiken, dvs. att FN måste kunna höja sin profil och agera även när människor lider på grund av interna konflikter, såsom de gör i många av de länder vi har nämnt här i dag. Dessa länder kan i dag säga: FN får inte gå in, för det är en inre angelägenhet. Vi måste våga ta i den frågan. Vi måste agera. Jag är litet förvånad över att ordföranden i Svenska FN-förbundet inte har högre profil när det gäller att följa Carlsson-Ramphal-rapporten.
Fru talman! Jag anser att vi har den allra högsta profil. Sverige skall agera kraftfullt för att få FN att agera i interna konflikter. Vad jag säger är att vi inte behöver lägga allt krut på att försöka få det på papperet i dag. Det skulle nämligen sannolikt misslyckas. Däremot skall vårt arbetssätt vara alldeles tydligt: FN skall gå in också i interna konklikter. Men vi måste arbeta med opinionsbildning, med en attitydförändring från medlemsstaterna, så att vi får en acceptans för detta. Annars kan det aldrig bli framgångsrikt. Att öppna stadgan i dag, när FN har 185 medlemmar, skulle vara förödande. Det var svårt för 51 att bli sams om den när den formulerades för mer än 50 år sedan.
Fru talman! Först, Viola Furubjelke, vill jag göra ett tillrättaläggande när det gäller Afghanistan. Bilder från det jordbävningsdrabbade området i norra Afghanistan visades i TV-sändningarna i går kväll. Det var också en ganska lång intervju med en kvinnlig läkare från Läkare utan gränser, som arbetar där uppe. Dessutom skall vi komma ihåg att talibanerna inte behärskar hela landet. Den norra delen av landet styrs fortfarande av delar av den gamla Rabbaniregeringen. Det är alltså inte så enkelt som det kan verka. Sedan fick jag en direkt fråga som gällde Likud. Nej, Likudpartiet i Israel är inte med i det demokratiska, internationella samarbete där vi moderater är med och där Carl Bildt är ordförande. Lars Hjertén kommer senare i sitt tal att mer kommentera de israelisk-palestinska relationerna.
Fru talman! Jag hade inte möjlighet att se nyhetssändningarna i går. Men det var väl bra att det så småningom kom ut bilder från Afghanistan. Det är naturligtvis inget som jag har anledning att betvivla. Det var bara en reflexion från min sida att det dröjde väldigt lång tid och att det är ett tecken på den självvalda isolering och den slutenhet som landet har. Men förhoppningsvis kan detta då bidra till en ökad hjälpinsats och bättre biståndsvilja.
Fru talman! Vi skall akta oss för att dra förhastade slutsatser. Vi skall komma ihåg i vilket område den här jordbävningen ägde rum. Det är ett bergsområde på 2 000-3 000 meters höjd. Det är alldeles hopplöst att komma dit. Det är mycket snö, och vägarna är helt blockerade. Det har tagit tre dagar för det här TV teamet att ta sig dit, så det är inte så konstigt att nyhetsförmedlingen tar tid.

Fru talman! Vi lever i en värld i förändring. Trots en del problem är det ändå optimismen som dominerar. Globaliseringen ger u-världen helt nya möjligheter. Vi ser tillväxt i nästan alla regioner. Det är Afrika söder om Sahara som är det stora undantaget. Vi ser hur demokrati och respekt för mänskliga rättigheter ersätter enpartiväldena. Vi ser hur marknadsekonomin ersätter socialistisk planekonomi. Den här förändringen kräver naturligtvis också förändringar i det utvecklingssamarbete som vi har bedrivit. Vi måste dra erfarenheter från de 25 år som vi har hållit på med att bedriva bistånd. Vi har från vår sida gått före på många områden. Vi var först med att kräva fattigdomsutrotningen som det övergripande målet. Vi är nu nära att få detta mål fastställt som det övergripande. Det är vi glada för. Vi har krävt koncentration på Afrika, och vi har krävt större närvaro i Afrika än på Sveavägen. Vi har krävt effektivitetsmål som är mätbara. Man skall kunna mäta vad man gör. Vi har ställt krav på respekt för MR och utveckling mot demokrati för det svenska biståndet och en begränsning av biståndet till de länder där korruptionen är omfattande. Vi föreslår att man i stället skall gå via de frivilliga organisationerna, NGO:erna. Vi har krävt stöd till marknadsekonomins institutioner. Vi har begärt trepartssamarbete. Vi har velat separera östbiståndet och koncentrera det på övergången till marknadsekonomi. Vi ser nu att man från regeringens sida bedriver ett aktivt arbete med en sådan här översyn. Vi har fått en fattigdomsskrivelse, Afrikaskrivelsen är på gång och Asienskrivelsen är på gång. Det är alldeles utmärkt. Jag vill ta upp de här områdena litet ytterligare. När det gäller fattigdomsutrotningen tror jag att det är mycket viktigt att vi fortsätter att aktivt slå vakt om frihandeln. Den kommer att utsättas för hot när Asienkriserna kommer att öka de asiatiska tigrarnas konkurrensmöjligheter på de marknader där även vi är aktiva. Vi kommer att möta dolda handelshinder i form av socialklausuler och miljöklausuler. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi går in och försöker rätta till de här problemen med biståndsinsatser i stället för att försöka skydda branscher som har svårigheter här hemma genom den här typen av klausuler. Vi skall komma ihåg att i u-länderna är handeln tio gånger större än det bistånd de får. Ett annat område när det gäller fattigdomsutrotningen är naturligtvis skuldavskrivningarna. Vi har i vår budget föreslagit 803 färska miljoner till just skuldavskrivningar. Vi ser hur kyrkan nu går ut med kampanjen Jubel 2000. Jag tror att det är ett bra sätt att hjälpa nya framstegsvänliga regimer att slippa gamla problem. Däremot får man inte villkorslöst gå in för skuldavskrivningar, därför att korrupta eller utvecklingsfientliga regimer därigenom egentligen bara får nytt låneutrymme. Jag tror att det är viktigt att vi fokuserar på Afrika. Det är här fattigdomen växer, även om man nu kan se att t.ex. födelsetalen successivt minskar. Där tycker vi att det är viktigt att vi byter bistånd mot framsteg. Vi skall, som Inger Koch har talat om, vidhålla och förstärka kraven på en fast utveckling mot respekt för MR och demokrati, mot rättsstaten. Vi skall satsa på utbildning, inte minst av flickorna, vilket kanske är den allra viktigaste biståndsinsats vi kan göra. Vi skall satsa på basal hälsovård, utveckla småföretag och jordbruk och vi skall också titta närmare på hur vi på bästa sätt skall kunna få en bra samverkan med det bistånd som ges från EU och från FN-organen. När vi tittar på Asien ser vi att man för närvarande är inne i en kris. Jag tror att det är viktigt att vi är medvetna om att den krisen är övergående. Vi har haft en liknande kris i Sverige och vi har övervunnit den. Det tog inte särskilt många år. Vad som händer är väldigt mycket att bankerna saneras i Japan. De skall i april ha 8 % eget kapital. Det innebär att de får dra in väldigt mycket av de klena lån de har spridda över hela Sydostasien. Det kommer naturligtvis att leda till att man i de här länderna med sjunkande valuta kommer att kunna erbjuda lägre priser och en stärkt konkurrensförmåga. När krisen är överstånden blir det en stark tillväxt. I de här länderna kommer detta naturligtvis att initialt leda till stora klyftor. Sedan kommer man att få en bred medelklass, och därefter kommer den att kräva bättre fördelningspolitik. I Sydostasien har man en åldrande befolkning. Utvecklingen där kommer att fortsätta, tillväxten att öka, men i långsammare takt ju mer de närmar sig situationen i Västeuropa och västerlandet. I Sydasien har man för närvarande en mycket stor ökning av den unga arbetskraften. Det gör att man kan förutse en snabb utveckling där och en möjlighet att få närmast tigerekonomier även i dessa länder. Totalt kan man räkna med att Asien kommer att få ökad hälsa, ökad livslängd, ökad utbildning, ökade miljösatsningar och så småningom en utveckling mot mer respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Den asiatiska utvecklingsbanken räknar med att år 2025 kommer 57 % av världens inkomster att vara lokaliserade till Asien, att man når närmast USA standard i levnadsvillkoren omkring år 2030 och därmed kan bidra till hela världens utveckling. Med de möjligheterna är det klart att vi i vårt bistånd skall satsa på kunskapsöverföring. Vi skall inte med gåvobistånd försöka att försena övergången till en ny och bättre fördelningspolitik i de här länderna, och vi skall inte stoppa in exportstödet i biståndet. Inget ont om exportstöd, men det skall redovisas på sedvanligt sätt. Den här globaliseringen ställer nya krav på utlandsmyndigheterna. Vi behöver en omvärldsbevakning inte bara åt staten, utan också åt näringslivet. Vi behöver stöd för både svensk export och investeringar i Sverige. Här behöver man se över hur man samverkar med exportråd och Invest in Sweden. Vi behöver också se över samverkan med EU och FN och deras biståndsorgan. Vi behöver en omprövning när det gäller utlandsmyndigheterna. Fru talman! Fattigdomen kan och skall utrotas. Med fattigdomen kommer vi också att utrota det allvarligaste hotet mot fred och miljö i vår värld.

Fru talman! Jag tänker vända mig till Bertil Persson angående Indonesien. Suharto är världens tredje rikaste politiska ledare. Hans familj äger en stor del av allting som finns att äga. Det gäller olja, det gäller cementfabriker, ja, vi kan peka på litet av varje. En av ursprungsmodellens hörnstenar var statliga jordreformer som gav stora grupper av människor möjlighet att öka och effektivisera produktionen samt skapa dynamiska hemmamarknader. Så blev det aldrig i Indonesien. Krisen i Indonesien beror inte på för mycket regleringar, utan på för dåliga regleringar och för litet folkligt inflytande. Det är dåliga regleringar som dessutom undermineras och utnyttjas av diverse särintressen, som jag nämnde, inom stat och näringsliv samt internationella storföretag. Då frågar jag: Är det så att moderaterna också tycker att det är viktigare att man stöder folket än att stödja Suhartos regim eller de multinationella företagen? Skulle man dessutom fördöma dem som måste jobba med Nikes skor, kvinnor som jobbar under vidriga förhållanden?
Fru talman! Något stöd för Suharto föreligger sannerligen inte från vår sida. Det som finns i Indonesien är inte marknadsekonomi. Det faktum att Suharto och hans familj dominerar det ekonomiska livet helt är ju en utveckling som måste fördömas med kraft.
Fru talman! Då undrar jag: Hur skall moderaterna på ett kraftfullt sätt fördöma detta? Hur skall man påverka Valutafonden och Världsbanken så att man får en vettig inriktning? Det jag tyckte var sympatiskt var när Bertil Persson nämnde att bistånd skall gå till folkligt stöd. Det är någonting som jag själv har sagt när det gäller Zambia att man inte skall fortsätta att stödja den korrupta regimen där, utan att stödet borde gå till folket direkt.
Fru talman! Det finns inget stöd från vare sig Världsbanken eller Internationella valutafonden för en fortsatt regim av den utformning som man har i Indonesien. De kräver ju rätt påtagliga förändringar i de ekonomiska strukturerna. Det är nödvändigt om man skall få en bra utveckling i det här landet. Det är för korrupt i dag.
Fru talman! Jag har vid ett flertal tillfällen under mandatperioden haft äran att få debattera med Bertil Persson. Bertil Persson har vid mängder av tillfällen alltid framhävt den sydostasiatiska ekonomins tillgodogöranden. Han har sjungit hela lovsången om detta. I dag har Bertil Persson varit hovsam om ekonomin i Sydostasien. Jag hörde honom säga sociala klyftor. Jag hörde honom säga behovet av fördelningspolitik. Göran Lennmarker nämnde tidigare behovet av demokrati och att komma undan sammankopplingen stat och kapital. Jag är litet nyfiken på detta. Medger Bertil Persson att det finns brister i den sydostasiatiska ekonomin som faktiskt behöver komma till rätta? Som Eva Goës har sagt skall det ske med ett mer demokratiskt styrelseskick och där också marknadsekonomins funktionssätt behöver förbättras. Stat och kapital skall inte vara sammankopplat. Medger i dag Bertil Persson detta?
Fru talman! Vi har aldrig från vår sida sagt att marknadsekonomin inte behöver ske inom de ramar som fastställs av staten. Regelverket måste ligga hos staten. Men begränsningarna får inte vara alltför hårda, av det skälet att man då hämmar mycket av dynamiken i marknadsekonomin. Men det måste alltid vara inom ett ramverk. Jag vill med kraft understryka att vi har talat om demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Varenda debatt har vi talat om betydelsen av att i länder i utveckling är demokrati, mänskliga rättigheter och rättssamhälle grunden för all form av utveckling.
Fru talman! Det är glädjande att höra Bertil Persson säga att marknadsekonomin måste fungera inom ett ramverk som är fastställt av staten. Det är det vi alltid har hävdat och det jag har hävdat i tidigare debatter med honom. Men då har jag framställts som en motsträvig person till den fantastiska framgångsmedicin som den sydostasiatiska ekonomin har varit. Jag gläds över att Bertil Persson i dag talar om behovet av demokrati och mänskliga rättigheter och att staten fastställer ramar för hur ekonomin skall se ut. Det är ett gott steg på vägen.
Fru talman! Jag skulle vilja höra Urban Ahlin tala om när jag inte har talat om behovet av respekt för mänskliga rättigheter och demokrati i den tillväxande delen av världen. Det lär vara svårt att hitta någon sådan situation. Det är bra för hela världen att det går bra för en lång rad länder. Det har varit en kris i Sverige. Det har varit en kris i Sydostasien. Det är bra att Sverige hämtar sig. Det är bra att Sydostasien hämtar sig.

Fru talman! Det var en skrämmande bild av läget i Turkiet som vi här fick rapporterad. Den ger ytterligare farhågor för framtiden. Jag skulle vilja fråga om Mariannes bild är att Turkiet går mot en utveckling i samma riktning som Algeriet, dvs. att man trycker tillbaka de politiska opinionerna och då får strömningar som tar sig andra än demokratiska uttryck.

Fru talman! Erfarenheten har lärt oss att i den typ av öppen, oreglerad marknadsekonomi som nu utvecklas över hela världen får vi inte bara tillväxt utan oundvikligen också fördjupade klassklyftor och regionala klyftor. Hela regioner slås ut, vilket leder till folkomflyttningar och krav på regionalpolitik och strukturpolitik. I värsta fall leder det också till etniska konflikter. Andelen fattiga är större än någonsin i världen och klyftorna fördjupas. Den rikaste femtedelen av jordens befolkning har ungefär 80 % av världens inkomster, medan den fattigaste femtedelen förfogar över ungefär 1 % av inkomsterna. Jag och Vänsterpartiet menar att på lång sikt är detta ett av de större hoten mot den globala säkerheten. En grundförutsättning för att de som håller på att slås ut och bli underordnade i denna process är rätten att organisera sig fackligt och politiskt. En annan förutsättning är givetvis yttrande och tryckfrihet, strejkrätt, demonstrationsrätt, rätt att delta i allmänna val osv. Vi vet att bristen på dessa grundläggande mänskliga och politiska rättigheter är omfattande i många länder. De demokratiska institutionerna måste försvaras och stärkas. Folkvalda parlament måste skaffa sig verklig makt över samhällsutvecklingen. Vi är numera i alla partier överens om att folkstyret förutsätter mänskliga rättigheter och respekt för dessa rättigheter. Jag tycker att många anföranden här i dag och det praktiska samarbete som vi har haft i riksdagen mellan alla partier de senaste åren är bra när det gäller mr-området. Från höger till vänster kan vi resa krav på regimer i andra länder och kräva respekt för mänskliga rättigheter. Ett land som särskilt bekymrar oss är det som Marianne Andersson var inne på nyss, nämligen Turkiet. Utrikesministern sade i sitt anförande att hon förväntar sig förbättringar vad gäller respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och minoritetsskydd. Det är givetvis bra med förbättringar, men villkoret för medlemskap måste ändå vara att man fullt ut respekterar politikområdena mänskliga rättigheter, demokrati och minoritetsskydd. Det kan inte finnas några kompromisser för Turkiet eller för något av medlemsländerna. Jag skall ta ett exempel som blixtbelyser de politiska villkoren i Turkiet. I början av november 1996 inträffade en svår bilolycka, som har kommit att spela en stor roll i den inrikespolitiska debatten. I bilen satt en ledande parlamentsledamot som tillhörde Tansu Çillers parti, en inrikesministern närstående man som var rektor för Istanbuls polisskola, en känd av Interpol efterlyst mördare och en skönhetsdrottning. Statliga utredningar har nu visat att det förekommit omfattande samarbete mellan politiker, polis och maffia, som många tidigare påstått var en verklighet. Nu har en statlig utredning i Turkiet visat att detta också sker. I går fick vi meddelande om att en del av de här människorna kommer att ställas inför rätta. Utrikesministerns anförande präglades för övrigt av ett, tycker jag, tämligen EU-centrerat synsätt. När det gäller formuleringarna om EMI speglades varken opinionen i Sverige eller i övriga Europa. I måndags publicerade Financial Times ett upprop från 155 ekonomiprofessorer i Tyskland, som reste ett krav på att övergången till det tredje steget i EMU-processen, dvs. valutaunionen, skulle skjutas upp, åtminstone några år. Sju av professorerna är ekonomiska rådgivare till den tyska regeringen. Jag skulle vilja veta hur det svenska regeringspartiet ser på dessa krav. Kraven tycks ju ligga ganska nära den svenska hållningen, att inte ta ställning nu. Ett uppskov med valutaunionen skulle kunna öppna möjligheter att omförhandla hela upplägget, så att valutaunionen blev mer en möjlighet och inte ett hinder i kampen mot arbetslösheten. Den tyska författningsdomstolen har ännu inte avgjort frågan om ett tyskt deltagande i valutaunionen är förenligt med grundlagen. Också denna process kan ju leda till att Tysklands deltagande kommer att försenas. Jag tror att den djupare analys av EMU som de tyska professorerna efterlyser och den oro de känner delas av många bland allmänheten i Europa. Ett brittiskt opinionsinstitut har genomfört en undersökning om hur Europamedborgarna ser på valutaunionen. Det visade sig att bara 9 % av opinionen anser att detta är en prioriterad fråga. Förtroendet för unionens verksamhet är enligt opinionsinstitutets rapport också sjunkande därför att de tillfrågade anser att man inte ägnar sig åt de väsentliga frågorna, och bland de väsentligaste frågorna anses ju naturligtvis kampen mot arbetslösheten vara.

Fru talman! Jag vill inleda med att säga att min bestämda uppfattning är att det arbete som sker inom ramen för Barcelonaprocessen, och som i dag omfattar alla medelhavsländer utom Libyen, är en utmärkt förtroendeskapande och ytterst en fredsskapande insats. Det är ett medel för att knyta samman EU och de södra medelhavsländerna genom frihandel, säkerhetspolitiskt samarbete och samverkan samt utbyte på de kulturella, sociala och teknologiska områdena, inte minst genom kontakter mellan de civila samhällena. Man får inte fokusera på vilken hastighet Barcelonaprocessen framskrider med. Medelhavet får inte utvecklas till en vallgrav mellan människor. Därför är det processen i sig som är viktigast. Jag kommer av tidsbrist inte att beröra alla nordafrikanska länder, men det går inte att tala om Afrika i kammaren i dag utan att beröra detta land som så starkt gett oss känslan av vanmakt. Vi har sett hur ondskan sticker upp sitt anonyma ansikte i Algeriet. Vi har sett hur barn och kvinnor dödats, hur hela familjer utplånats, människor lemlästats och fått sina halsar avskurna i deras egna hem. Men vi ser inga gripna, inga rättegångar, inga som ställs till ansvar, utan man möts bara av olika gruppers olika beskyllningar mot varandra. Svårigheterna för utländska medborgare att resa och göra reportage i Algeriet bidrar till bilden av att locket har lagts på, och vi undrar: Av vem och varför? Det är inget orimligt krav som ställs på att regeringen i Algeriet borde bidra med en större öppenhet. När det förefaller svårt att få acceptans för en internationell undersökningskommission ligger initiativet till en nationell kommission tungt på den algeriska regeringens eget bord. Men den fråga alltfler ställer sig är om regeringen i Algeriet vill bidra till att locket lyfts av. I denna fördunklade situation är också de algeriska journalisterna en viktig kugge. Alltför många av dem har sett bevis på vilken personlig fara som är förknippad med öppenhet. Men trots de begränsningar som situationen sätter, fortsätter journalister modigt att försöka upplysa omvärlden om terrorn i Algeriet. Därför var det glädjande för mig att kunna närvara vid Palmeprisets utdelande nyligen här i Stockholm. Pristagaren var Salima Ghezali, en kvinnlig journalist som talade engagerat om situationen i sitt hemland, om det besinningslösa våldet. Fru talman! Sverige har alltid hävdat betydelsen av dialog. Därför ser jag positivt på besöksutbyte på olika politiska nivåer. Det gäller EU-trojkan, EU parlamentariker, kabinettssekreterare Jan Eliasson osv. Men det gäller också besöksutbyte mellan frivilligorganisationer. Lisbeth Palme reser på inbjudan av Foundation Boudiaf snart ned till Algeriet för att delta i ett seminarium kring ett angeläget tema; de krigsdrabbade barnen. Här är det fråga om en konflikt där vi verkligen ser prov på att oskyldiga barn gått ett grymt öde till möte. I dagarna har också f.d. premiärminister Brahimi, som lever i exil i England, besökt Sverige och givit oss en skrämmande bild av vad som sker i Algeriet. Men Brahimi sade också: "Vi algerier har alltid sett de nordiska länderna som ett ljus. De hade inga kolonier och agerar för de mänskliga rättigheterna. Sverige kan spela en roll inom EU genom att motverka Frankrikes passivitet och kräva en internationell utredning av massakrerna i Algeriet." Vi tar till oss Brahimis ord, men det är ord som också förpliktigar. Här kan hela det svenska samhället spela en roll. Genom samarbete och besöksutbyte kan vi visa vår solidaritet med det algeriska folket samtidigt som regeringen fortsätter med politiska påtryckningar för att få slut på våldet. Vi ser nu att en av förutsättningarna, kunskapsuppbyggande i fråga om Fru talman! I deklarationen tog utrikesminister Lena Hjelm-Wallén upp Västsahara. Då berörde hon bl.a. att regeringen undersöker möjligheten till insatser på minröjningsområdet. Urban Ahlin skall tala ytterligare för oss om Västsahara. Jag tillhör också dem som har glatts väldigt mycket åt, och jobbat för, minförbudet. Den 1 juli 1997 startade totalförsvarets ammunitions och minröjningscentrum sin verksamhet i Eksjö. Tanken är att all svensk kompetens inom minröjning, såväl humanitär som militär, skall samlas under ett tak. Vid centrumet bedrivs utbildning för Försvarsmakten, men också för andra myndigheter. Även utländska organisationer skall kunna utnyttja den kompetens och kunskap som samlas i Eksjö, som också skall utgöra bas för forskning och utveckling inom området. Att regeringen inrättade ett minröjningscentrum var ett mycket framsynt beslut. Att man dessutom valde Eksjö som lokaliseringsort gjorde inte beslutet mindre klokt. Som motionären bakom minröjningscentrumet, och som länsbo, är det nu glädjande för mig att se med vilket ansvar man i Eksjö förbereder sig för uppgiften i Västsahara. Den globalisering som vi i dag så ofta talar om, och som vi ofta har svårt att gripa, blir här tydlig. En bit av förutsättningarna för ett framtida normalt vardagsliv för västsaharierna ligger i småländska Eksjö. Fru talman! Jag skall citera fredspristagaren Desmond Tutu: "Statschefer och andra som styr i den rika världen borde söka inspiration i Bibeln. I tredje moseboken beskrivs jubelprincipen, som inebär att man vart femtionde år börjar om på nytt. Alla skulder som inte är betalda avskrivs, och de som är slavar släpps och blir fria. Detta är en chans till förnyelse för alla människor." Jubel 2000 är den svenska delen av den internationella kampanjen Jubilee 2000. Bakom kampanjen, som har siktet inställt på tusenårsskiftet, står kyrkor, fackföreningar, biståndsorganisationer och solidaritetsrörelser. Man ser tusenårsskiftet som en bra tidpunkt för att göra något åt skuldkrisen och de orättvisa relationerna mellan jordens fattiga och rika länder. Den svenska regeringen har på ett realistiskt sätt redan tagit sig an den angelägna frågan om skulderna och de fattigaste länderna, de som inte förmår att betala. Man ser att både låntagare och långivare har ett ansvar för att lösa skuldkrisen. Moçambique hade t.ex. i höstas en skuldbörda på sex miljarder dollar. Priset för det krig de tvingades in i var högt - inte bara i mänskligt lidande utan också i dollar. Men vem är moraliskt ansvarig för skulden? Ja, vem granskar moralen hos dem som orsakade Moçambiques skuld? Det gäller t.ex. de vita regimerna i Sydrhodesia och Sydafrika. Vi i Sverige har tagit på oss en del, och efterskänkt 32 miljoner kronor av Moçambiques skuld till oss. Startskottet har nu gått för kampanjen. Risken att Jubel 2000 hamnar i skuggan av Asienkrisen är dock uppenbar. Men den delen behandlade jag redan i förra veckan från kammarens talarstol. Jag skall därför inte upprepa mig. Fru talman! När Mobutus tid i Zaire gick mot sitt slut, tog jag upp frågan om återbetalningskrav. Jag vidhåller att Sverige på allvar borde ta upp krav på återbetalning av lån som inte använts till det de var avsedda för. Den flathet som omvärlden uppvisar, underlättade för Mobutu att fylla de egna fickorna, skinna sitt folk samt lämna notan efter sig. Det är enligt mitt sätt att se helt oacceptabelt. Yusuf Hassan, informationschef för FN:s flyktingkommissariat i södra Afrika och mångårig Afrikakorrespondent, sade: Vilken väg det nya Kongo än väljer, så är lärdomen för Afrika att de västerländska länderna bara stöder den typ av demokrati som de själva vill att Afrika skall ha; en som måste underordna sig deras strategiska intressen. Yusuf Hassan sade vidare: Samtidigt fortsätter det afrikanska folket sitt sökande efter demokrati. De drivs av en stark längan att få bestämma sitt eget öde och befria sig från lokala diktatorers bojor och utländska eller internationella finansbyråkrater. När det från västvärlden krävdes snabba beslut om fria val efter Kinshasas fall, sade Tanzanias förre president Julius Nyerere: Året är 1997 - inte 1897. Det är en personlig utmaning för varje afrikan att höra utomstående ta sig friheten att försöka lära oss sköta våra egna affärer på detta stadium i vår historia. Sydafrikas Nelson Mandela har också gjort ett uttalande i samma riktning. Fru talman! Jag tycker att det är väldigt angeläget att vi tar itu med världens skuldtyngda länder och de kriser detta medför. Men det är också viktigt att vi, när vi har möjlighet att återkräva skulder, ser att ansvaret för de här skulderna inte enbart ligger på de folk som i dag tyngs av skuldkriserna.

Fru talman! När man kommer långt ned på talarlistan, märker man att de flesta av ämnena redan är behandlade på ett eller annat sätt. Hussein att ställa krav på FN:s vapeninspektörer. Flera sammankomster hölls i säkerhetsrådet, som enades om att inte ge vika för påtryckningar utan fortsätta med vapeninspektionerna. Nu är situationen ännu mer akut och farlig, även om president Jeltsins tal om risken för ett världskrig får tas med en stor nypa salt. I säkerhetsrådet, där ju Sverige inlett sitt sista av två år, meddelade chefen för vapeninspektörerna, Irak fortfarande undanhåller mycket viktig information. Det gäller de tre vapengrupper, missiler, kemiska vapen och biologiska vapen, som säkerhetsrådet förbjöd Irak att inneha efter Gulfkriget 1991. Väldigt många av de här stridsmedlen, ett stort antal av dem, är oredovisade. Irak sätter hela tiden käppar i hjulet för inspektörerna. Man kan alltså säga att en förutsättningslös inspektion inte har kunnat ske på mycket länge. Det är i ett sådant sammanhang som beslutskraften i hela FN-organisationen prövas. Å ena sidan finns det de som vill fortsätta med en diplomatisk vända en gång till för att övertala Saddam Hussein att samarbeta med FN. Å andra sidan finns det de som säger att en militär aktion kan komma inom kort. USA står för den senare uppfattningen, Ryssland för den tidigare. Båda är ständiga medlemmar i FN:s säkerhetsråd. I regeringsdeklarationen tas frågan upp. Utrikesministern konstaterar att regeringen värnar om ett fast och enigt FN-agerande i Irak och om att säkerhetsrådets resolutioner skall respekteras och Iraks massförstörelsevapen elimineras. Men nu är det ju så att Irak och Saddam Hussein inte följer de här resolutionerna. Då måste FN bestämma sig för en reaktion. Problemet är att man har prövat diplomati, men det har hittills visat sig föga framgångsrikt. Ett misslyckande från FN:s sida i en konflikt skadar hela organisationen, och vi har ju sett exempel på detta i Afrika, Somalia, krisen kring de stora sjöarna och i Europa i f.d. Jugoslavien. Gulfkriget var ju en framgång på det sättet att Irak tvingades utrymma Kuwait. Men problemet med förbjudna stridsmedel finns kvar. Jag tror att det är väldigt viktigt att FN visar beslutsamhet, att man verkligen kräver respekt för fattade beslut och att säkerhetsrådet uppträder enigt. Det räcker då inte med att stapla den ena resolutionen på den andra. För några år sedan firades FN:s 50-årsjubileum, och i år är det 50 år sedan det den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs. Men viktigare än jubileer är att FN får den beslutskraft som medlemsstaterna har rätt att kräva. Därför är den reformprocess som nu pågår under generalsekreterarens ledning väldigt viktig. Den kan leda till en bantad men vassare organisation som kan fatta nödvändiga beslut även om de kan vara obekväma för vissa FN medlemmar. Ingen har ju i längden någon glädje av sammanträden och byråkrati om de viktigaste besluten ändå får vänta. En samordning mellan FN-organ i New York och i andra storstäder där sådana finns är nödvändig men kanske allra viktigast ute på fältet. Organisatoriskt måste det viktigaste organet, säkerhetsrådet, anpassas till en ny tid. I dag speglar ju i varje fall sammansättningen av de permanenta medlemmarna andra världskriget och andra världskrigets slut. Latinamerika och Afrika finns inte med, och Kina är den enda asiatiska medlemmen. Det gäller att man tar itu med de här frågorna. 50-årsminnet av förklaringen om de mänskliga rättigheterna är för den skull inte utan betydelse. Den kan ju resultera i att frågorna om demokrati och mänskliga rättigheter lyfts fram än en gång som själva grunden för världssamfundets arbete. Fru talman! Jag skall ta upp ytterligare ett område, nämligen Mellanöstern. Man kan säga att den senaste fredsprocesen inleddes vid Madridkonferensen 1991. Den ledde inte till någon omedelbar framgång, men man lyckades i alla fall uppnå ett ömsesidigt erkännande, och parterna inledde direkta förhandlingar, Osloförhandlingarna, mellan Israel och Palestina. Det skedde också vissa andra framsteg i området utanför just de palestinska områdena. Fredsavtal tecknades mellan Israel och Jordanien 1994 på samma sätt som mellan Israel och Egypten 15 år tidigare. Osloprocessen ledde till en början till påtagliga framgångar. Den 28 september 1995 tecknades ett interimsavtal som utökade den palestinska självständigheten i alla större städer på Västbanken, och de första demokratiska palestinska valen ägde rum den 20 januari 1996, då man valde ett råd och en president. Förhoppningen var att man sedan skulle gå vidare till ett centralt fredsavtal mellan Israel och PLO. Man skulle då ta upp de stora och svåra frågorna - Jerusalems ställning, flyktingarna, bosättningarna, säkerheten, gränserna, förbindelserna och samarbetet med övriga grannar liksom andra frågor av gemensamt intresse. En självklarhet är att Israels rätt till säkra och erkända gränser garanteras liksom att man gemensamt bekämpar terrorismen. Vem skall man då samarbeta med i Israel? Viola Furubjelke frågade oss moderater om detta. Jag har rest ganska många gånger i området, och jag har haft mest utbyte vid samtal med olika MR-grupper, både palestinska och israeliska. Problemet när det gäller t.ex. bostadspolitiken är ju att skillnaden i åsikter mellan de två stora partierna Arbetarpartiet och Likud är mycket liten. Nu händer just ingenting. Jag skall begränsa mig till EU:s engagemang i frågan. Det är i dag ganska omfattande, och här har Sverige en reell chans att göra en insats. Men då kan man inte göra soloframträdanden, utan man bör utnyttja sin position som en aktiv medlem av den europeiska unionen. EU har vid upprepade tillfällen bekräftat sitt engagemang för fredsprocessen, senast i slutsatserna vid Europeiska rådets möte i Luxemburg i slutet av förra året. Via den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken har EU stärkt sin politiska roll och uttalat att man är fast besluten att spela en aktiv politisk roll när det gäller att främja en fullständig, rättvis och varaktig fred i området. Genom ett särskilt sändebud på platsen för fredsprocessen i Mellanöstern, ambassadören Moratino, vill man just stärka denna politiska roll. Ett viktigt område som jag har tagit upp i ett par interpellationsdebatter med utrikesministern är Europa-Medelhavsavtalet med PLO för den palestinska myndigheten. I Luxemburg betonades att det är nödvändigt att helt genomföra avtalet. Det omfattar handelsfrihet för alla. Israels samarbete är en avgörande faktor om palestinierna skall kunna ingå i ett Europa Medelhavspartnerskap, vilket jag menar är nödvändigt. EU har särskilda sändebud som sedan ett år för en gemensam dialog med Israel om dessa problem. I fem arbetsgrupper behandlas frågor om den palestinska arbetskraften, överföring av varor och personer, skattefrågor och ekonomiska frågor, flygplatsen och hamnen i Gaza. EU har också nyligen sagt att man är beredd att bidra till finansieringen av det tekniska bistånd som palestinierna behöver för att nå målet med en fri handel. Det är ju inte en nödvändighet att hundratusentals palestinier skall tvingas leva som bidragstagare när det finns en rejäl potential inom olika företagssektorer förutsatt att man kan sälja sina produkter på en fri marknad. Ett stort problem i EU:s strategi är att man försökt hålla isär Europa-Medelhavspolitiken från fredsprocessens upp och nedgångar - under det senaste året kan man väl säga att det har varit bara nedgångar - men nu konstaterar man i ett aktuellt meddelande från kommissionen att det blir allt svårare. Den politiska krisen i fredsprocessen sprider sig alltmer till den övriga verksamheten. I samma meddelande sägs att man vill spela en allt aktivare roll både som part tillsammans med USA i själva fredsprocessen och som samordnare av de ekonomiska insatserna, där förutom israeler och palestinier också Förenta nationerna och Bretton Wood-institutionerna och de största bidragsgivarna ingår. Det är i detta sammanhang som jag ser att Sverige som EU-medlem kan göra en verklig insats. Den insatsen måste göras nu, och den måste lyckas.

Fru talman! Jag tänkte ta upp frågan om hur samarbetet i Europa skall utformas. Sverige samarbetar i drygt 3 500 internationella organisationer. Om EU skulle bli en federation, en förbundsstat, är det slut med Sveriges utrikespolitik. En stat har naturligtvis bara en utrikespolitik. Medan vi ännu har en egen röst i FN skulle vi få lika litet att säga till om i internationella sammanhang som Dalarnas landsting eller en delstat i USA. Det är inte många i Sverige eller i Europa som vill att EU skall bli en federation. Ändå är vi på väg dit steg för steg. Jag tycker inte att det har uppmärksammats tydligt nog att EU:s grundlagar, fördraget om den europeiska unionen och om de europeiska gemenskaperna, tydligt siktar mot en federation. Dessa grundlagar ger byråkraterna både makt och skyldighet att successivt forma EU till en förbundsstat. Man har kommit en bit på väg genom symboler som gemensam flagga, gemensam nationalsång, gemensam handelspolitik, gemensam jordbrukspolitik och gemensamt medborgarskap. Och man fortsätter med att rasera de inre gränserna och bygga upp yttre gränser. Och man skall ha en gemensam utrikes och försvarspolitik. Amsterdamfördraget tar ett steg åt det hållet. Hela tiden arbetar man mot mer och mer federation. Nyckelorden nu i EU-jargongen för detta mål att bilda en federation är fördjupning och institutionella reformer för att möjliggöra ett effektivt beslutsfattande. Här hänger Sverige med, till synes aningslöst, trots att man inte skulle drömma om att fråga folket i Sverige om det vill att Sverige skall uppgå i förbundsstaten EU. De små stegen lurar folk. Så småningom anses utvecklingen ofrånkomlig. Regeringen vill tänka sig både en utvidgning och en fördjupning av EU. Då hamnar vi ofrånkomligt i förbundsstaten. Det är dags att lyfta blicken och se vart vi är på väg. Norden har lyckats bättre än EU att utveckla ett samarbete mellan suveräna stater som både leder till fred, välstånd och jämlikhet. Jag vill föreslå att regeringen undersöker om EU:s grundlag kan ändras, bort från dessa federationssträvanden till ett samarbete mellan självständiga stater. Att ändra EU:s grundlag är i och för sig ingenting nytt. Det sker efter varje regeringskonferens. Men hittills har det skett entydigt mot mer och mer federation, t.ex. i Maastricht och Amsterdam. I stället för ett mer gemensamt beslutsfattande kunde man överlåta alltmer till nationerna själva. Subsidiariteten som vi skulle kunna tolka som närhetsprincipen skulle kunna betyda att byråkraterna i Bryssel får i uppgift att systematiskt rensa undan alla onödiga förordningar och bestämmelser och återge medlemsstaterna friheten så länge den inte skadar andra. De flesta krig som genomlids i våra dagar är inbördeskrig. När en grupp känner sig förtryckt av en annan grupp, när en grupp är mycket starkare än en annan grupp, skapas osämja. Det är farligt när EU kör över stater och tvingar på dem regler som de inte vill ha. Det är konfliktskapande när EU börjar kontrollera att dessa beslut efterlevs och utdömer böter mot tredskande medlemmar. När man försöker läsa de oerhört snåriga fördrag som så småningom kommer på riksdagens bord inser man att det hela tiden skapas instrument för just detta. Det handlar om att kunna kontrollera, att kunna "ha tänder" och att utöva böter om någon inte gör som det sägs att man skall göra. Vidare handlar det om att bara tala med en röst i internationella sammanhang och om att samordna den inhemska politiken så att det blir en gemensam internationell framtoning. Vi är hela tiden på väg dit. EU, som var tänkt som ett stort fredsprojekt, skulle i stället liksom Norden kunna utgöra ett förtroendefullt samarbete mellan självständiga länder som inte har någon ambition att styra och tvinga varandra men som gärna vill lära av varandra och anpassa sina lagar när det är till ömsesidig nytta. Det var faktiskt så vi skapade ett fredligt Norden. Från att ha varit dödsfiender och ha slagits genom århundraden har vi i stället byggt upp ett samarbete. Nu kan vi inte ens drömma om att börja kriga mot varandra. Möjligtvis tillåter vi oss ett litet godmodigt skämtande. Krig har vi i varje fall undanröjt i Norden för all framtid. Denna modell tror jag är betydligt framgångsrikare än EU:s modell som ju är att försöka samordna alldeles i onödan och att tvinga när länder inte vill. Mitt förslag är att regeringen till nästa regeringskonferens i EU utarbetar konkreta förslag till ändringar i EU:s grundlag bort från federationssträvandena. Vi bör deklarera att Sverige aldrig kommer att gå med på nya steg i federativ riktning och att vi anser att tiden är mogen nu, när alla medlemsstater har fungerande parlament och när utvidgningsförhandlingarna börjar, att ändra EU:s grundlag så att det blir mer av självständighet för de medlemsländer som så önskar. Fru talman! I stället för att sträva efter "en allt fastare sammanslutning av de europeiska folken", som det står i EU:s grundlag, bör EU:s inriktning vara: ett alltmer förtroendefullt samarbete mellan suveräna nationer i Europa.

Fru talman! Jag kan inte undanhålla mig möjligheten att uttrycka min uppfattning. Jag tror inte att något parti i denna riksdagens kammare som längtar efter att EU förvandlas till ett statsförbund. Jag tror att Birgitta Hambraeus ser spöken i det sammanhanget. EU samarbetet är ju ett samarbete mellan fria demokratiska stater. Vid vissa tillfällen skall, har man kommit överens om, en del beslut fattas på överstatlig nivå för att enskilda länder inte skall kunna blockera besluten. Varje gång ett sådant beslut fattats har alla självständiga stater varit med om att tillsammans fatta beslutet i fråga. Jag tycker därför att det är att ta i litet väl mycket när man påstår att EU tvingar på enskilda stater olika saker. Målet med detta samarbete är naturligtvis att beslut skall kunna fattas till fromma för Europas folk - ingenting annat!

Fru talman! Förlåt mig! Det är mycket bra att Magnus Johansson har samma uppfattning som jag. Men har Magnus Johansson läst fördragen, som hela tiden siktar till det gemensamma? Steg för steg tar vi ju beslut i den riktningen. Den 17 februari får vi Amsterdamfördraget på våra bord. Läs det ordentligt! Det är ännu ett steg mot en federation. Kommer Magnus Johansson att rösta nej till det? Jag kommer att rösta nej till det.
Fru talman! Den 29 april kommer vi, om jag inte är missinformerad, att ha tillfälle att debattera frågan om Amsterdamfördraget. Jag välkomnar den debatten och hoppas att vi då kan få ett gott meningsutbyte. Jag tror dock inte att vi klarar det på två enminutsrepliker i dag. Även om vissa steg tas mot ett tätare samarbete på vissa områden är skillnaden stor mellan å ena sidan detta och å andra sidan den bild som Birgitta Hambraeus målar upp av ett statsförbund, en federation.
Fru talman! Det är ändå viktigt att se vartåt man siktar. Vi tar ett litet steg men det går hela tiden i en viss riktning, nämligen mot en federation. När vi den 29 april skall bestämma oss i frågan om vi skall ratificera eller inte ratificera Amsterdamfördraget kan vi bara säga ja eller nej. Det är mycket svårt att få till stånd en majoritet som säger nej till ett framförhandlat avtal. Det vet Magnus Johansson lika väl som jag.

Fru talman! Sveriges säkerhetspolitiska mål, så som en majoritet i riksdagen har formulerat det, syftar ytterst till att bevara vårt lands frihet och oberoende. I Amsterdamfördraget, som EU-ländernas regeringar förhandlade fram i somras, har regeringen skrivit under följande: "Medlemsländerna skall aktivt och förbehållslöst stödja unionens utrikes och säkerhetspolitik i en anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet. - De skall avstå från varje handling som strider mot unionens intressen eller kan minska dess effektivitet." Det står också i Amsterdamfördraget att medlemsstaterna skall samordna sitt uppträdande inom internationella organisationer och på internationella konferenser. De skall där hävda de gemensamma ståndpunkterna. I klartext innebär detta att Sveriges självständiga röst i världen tystnar och att målet om frihet och oberoende klingar tämligen verklighetsfrämmande. Regeringen framhåller ofta att EU-medlemskapet är det fundamentalt viktigaste för vår säkerhet. Miljöpartiets analys är en annan. EU:s allt tätare samarbete, trots avsaknad av folklig förankring i medlemsländerna och interna spänningar kring viktiga frågor, bygger enligt vår mening in konfliktrisker. Det allra viktigaste att poängtera tycker jag är bristen på en vilja att seriöst genomlysa de problem som EU medför. I stället duckar man. Det handlar här om ett slags vilja att undvika en folklig debatt, en folklig opinion. Detta tycker jag är allvarligt. EU medlemskapet måste problematiseras. Fru talman! VEU är EU:s försvarskomponent och Natos europeiska pelare. Strax efter folkomröstningen om EU meddelade regeringen att Sverige skulle ansöka om observatörskap i Västeuropeiska unionen. Regeringen sade att det var ett "aktivt observatörskap" man eftersträvade, som skulle omfatta "fredsbevarande insatser, krishantering och humanitära aktioner". VEU:s ministerråd kom i somras överens om att VEU skall "bidra till den gradvisa utformningen av en gemensam försvarspolitik samt se till att den genomförs praktiskt genom att ytterligare utveckla sin operativa roll". Tänk på hur det lät före folkomröstningen om EU! Då var minsann de nej-sägare konspirationsteoretiker som hävdade att EU utvecklades mot en militärmakt. Men inför regeringskonferensen lade den socialdemokratiska regeringen tillsammans med Finlands regering fram ett förslag där man säger att EU måste skaffa sig militär kapacitet. Man ville ge EU militära muskler för att genomföra fredsbevarande åtgärder. Sverige lyckades med det man ville uppnå. De som förlorade var de som trodde på ja-sägarnas prat om att EU aldrig skulle militariseras. Vi i Miljöpartiet anser inte att ett aktivt observatörskap i VEU och detta med att bidra till en militarisering av EU är förenligt med en trovärdig militärt alliansfri politik. Nästa fråga är om det är möjligt att vara militärt alliansfri om man har en gemensam vapenexportpolitik och en vapenindustri i EU-bolagsform, som nu är på gång. Går det verkligen? Jag tror inte det. Inom detta område lägger regeringen ut en dimridå. Majoriteten i denna riksdag har ställt upp på regeringens skrivningar i propositionen, där man skriver om vikten av att vi medverkar till en harmonisering mellan EU-länderna av regler för försvarsupphandling m.m. Man vill ha en vidgad roll för EU på det här området. Allt detta skall ske, säger man, inom gällande lag om krigsmateriel. Det här tror jag inte är möjligt. EU-kommissionen har tagit ett initiativ till en EU strategi för försvarsindustrin, som utrikesministern tidigare tog upp här. Där står det att principen bör vara att export skall ske i enlighet med de regler som gäller i landet som vapnet levereras ifrån. Man går alltså helt klart i riktning mot gemensamma regler för export. Utrikesministern sade här tidigare att man skall arbeta för att kommissionens förslag skall påverkas i restriktiv riktning. Vad innebär det mer konkret? Vad är regeringen beredd att göra? Som det är nu åker i stället regeringen land och rike runt för att kortsiktigt tjäna pengar på vapenexport, som Göran Persson till Chile. Det verkar som om moral och etik får stå tillbaka för de kortsiktiga vinstintressena. Fru talman! När det gäller Nato kan vi blicka tillbaka fyra fem år i tiden, eller varför inte till början av mandatperioden. De mest våghalsiga bedömarna är tämligen överraskade över vad som hänt på så kort sikt. Vi får aldrig glömma att Nato är ett instrument för stormaktspolitik och att Nato aldrig kan bli en organisation för alleuropeisk säkerhet, alltså en säkerhetsgemenskap som även innefattar Ryssland. Jag och Miljöpartiet menar att Sverige naturligtvis måste hålla sig utanför denna militärallians och i stället upprätta och utveckla en militärt alliansfri politik. Utrikesministern upprepade i morse att den militära alliansfriheten står fast. Men granskar man regeringens handlande i praktiken blir man ganska konfunderad. Sverige är observatör i Nordatlantiska samarbetsrådet. Sverige har också tackat ja till medlemskap i Natos nya samarbetsorganisation, Atlantiska partnerskapsrådet, och högkvarteret placerar svenska militärer i Natos staber i en ganska stor hastighet, om man kan uttrycka det så. I stället för att legitimera Nato och söka närmare och närmare samarbete, samtidigt som man håller den retoriska fanan högt gentemot allmänheten, skall man lägga ned resurser, tid, pengar och kraft på att utveckla FN och återupprätta FN som den organisation som skall sköta fredsbevarande verksamhet. Sammantaget gör Miljöpartiet den bedömningen att den svenska medverkan i olika försvarsrelaterade verksamheter skadar trovärdigheten för den militära alliansfriheten, det som vi i alla fall menar skall vara inte ett mål utan ett medel för den utveckling som vi vill se i vår del av världen. Regeringens agerande sker utan mandat från svenska folket. Det verkar som att regeringen eftersträvar att vara med i alla möjliga olika organisationer, olika Natorelaterade verksamheter just för sakens skull. Så fort det är en bokstavskombination är det väldigt populärt, och man ger sig med liv och lust i kast med att försöka bli medlem. Vad vill man egentligen med de olika medlemskapen och forumen? Det talas det mindre om. Fru talman! En politik som syftar till fred är något annat än en politik för frånvaron av krig. Vi kan inte förvänta oss att andra skall göra det vi själva inte gör när det gäller nedrustning, vapenexport och arbete för en solidarisk fördelning av världens resurser. Miljöpartiet anser att en ansvarsfull säkerhetspolitik innebär att man har det globalas bästa för ögonen och inte hemfaller åt kortsiktig ekonomisk vinning. Det kanske viktigaste är att ord, aldrig så vackra, måste gå hand i hand med handling. Teori och praktik måste förenas i utrikespolitiken.

Fru talman! Vi hörde Annika Nordgren tala om de olika militära befälens platser i olika Natostaber. Jag vill bara påminna Annika Nordgren om den debatt som vi hade i kammaren när vi beslöt oss för Bosnieninsatsen. Då stod Marianne Samuelsson, ett av Miljöpartiets språkrör, i denna talarstol och sade att det är tråkigt att vi i Sverige har så dåligt inflytande över planeringen, att vi lämnat över detta till Natos befäl. Hon krävde att svenska befäl skulle ha en möjlighet att vara med i planeringsåtgärderna. Så får vi erbjudandet om Euroatlantiska partnerskapsrådet, det fördjupade Partnerskap-för-fredsamarbetet. Då säger helt plötsligt Miljöpartiet nej. Sanningen är väl den att i den bokstavssoppan - Alfabetensuppe - byggs upp organisation efter organisation för att få en större och bättre alleuropeisk säkerhetsordning. Vi i Sverige vill vara med i dessa för att främja säkerheten i Europa, medan ni miljöpartister inte längre vågar och springer hemåt.
Fru talman! Vi springer inte hemåt, men vi springer inte bara till den rika delen av Europa. Det är kanske skillnaden mellan Miljöpartiet och socialdemokraterna. Vi springer längre än så. När det gäller möjligheten att få inflytande över Natooperationer och samarbetet ställer Miljöpartiet upp på det svenska deltagandet i IFOR och SFOR. Men vårt engagemang slutar inte med den erfarenheten. Som jag sade är vårt mål att den här verksamheten skall skötas av FN. Då gäller det också att ta sikte på det och inte ta steg för steg in i Nato, legitimera att det är Nato som tar åt sig dessa uppgifter. Rättare sagt är det så att man, på grund av att regeringar runt om i världen inte satsat tillräckligt mycket på FN, får ta till nödlösningen, dvs. att det är Nato som genomför operationerna. Jag tycker inte att man bara skall blicka bakåt på det gamla FN utan säga: Det här vill vi skall hända, det här är vad vi tycker är riktigt. Är det för socialdemokratin riktigare att FN sköter fredsbevarandet än att Nato gör det?
Fru talman! Jag kan ge Annika Nordgren ett klart besked. Vi vill naturligtvis också att FN skall vara den kraft som sköter de fredsbevarande uppgifterna. Vi vill inte devalvera FN:s roll. Tyvärr är det så ibland att FN kanske inte räcker till i olika åtgärder. Då kan det vara bra att få hjälp av det nya Nato för att lösa problemen, som exempelvis i Bosnien med den FN styrka som fanns där under Natoledning. Min fråga till Annika Nordgren kvarstår. Marianne Samuelsson, ert språkrör, stod i talarstolen och sade: Vi vill vara med i Natos staber för att kunna vara med, leda och planera operationen. Hon var arg över att vi inte hade den möjligheten då. Nu har vi den möjligheten, och nu säger Miljöpartiet nej. För mig ter sig detta ologiskt.
Fru talman! Nej, det är inte ologiskt. Urban Ahlin säger att socialdemokratin vill att FN skall vara den kraften. Låt oss satsa på FN i stället för att säga att FN tyvärr inte har den kraften och att vi därför måste satsa på Nato. Då underminerar man faktiskt strävandena - om man nu verkligen menar allvar med att det är FN som skall sköta den fredsbevarande verksamheten. Jag tycker inte att det är bra att man gör det. Till frågan om Sveriges deltagande i Natos staber. Jag menar alltså att det deltagande som Miljöpartiets majoritet i riksdagsgruppen ställde upp på har skett och pågår, men vi skall titta på nästa operation. Vill vi att det skall ske i Natos regi? Vill vi att det skall ske i FN:s regi? Vill vi att FN skall ha resurserna för det? Mitt svar på den frågan är att jag anser att det skall vara så. Därför har vi en konsekvent logisk inställning i Natofrågan i övrigt.
Fru talman! Jag konstaterar att talarlistan för debatten den 29 april blir allt längre ju längre den här debatten fortskrider. Annika Nordgren läser upp delar av den fördragstext som vi då skall behandla i riksdagens kammare. Det är alltid vanskligt läsa upp väl valda delar ur en fördragstext utan att läsa hela. Annika Nordgrens åtta minuter i talarstolen medger naturligtvis inte att hon skulle ha kunnat läsa upp hela fördragstexten. För att lugna Annika Nordgren vill jag säga att vår självständiga röst i världen inte kommer att upphävas, utan vi kommer fortfarande att ha möjlighet att i nationellt intresse föra en självständig utrikespolitik. Det skulle vara främmande för den svenska regeringen att skriva under ett avtal där vi skriver bort den möjligheten. Sakdebatten om detta får vi som sagt ta den 29 april. Jag tror inte att man klarar den på två gånger en minuts replik.
Herr talman! Magnus Johansson lugnar mig inte över huvud taget. Tvärtom blir jag väldigt förskräckt om Magnus Johansson inte har läst de fördragstexter som trots allt finns. Han behöver inte vänta till senare då vi skall debattera i kammaren. Det vore kanske värdefullt om utrikesutskottets ledamöter satte sig in i vad fördraget innebär. Jag läste högt ur en del av fördraget. Där stod det klart och tydligt att medlemsstaterna skall samordna sitt uppträdande och hävda de gemensamma ståndpunkterna på internationella konferenser. Det är svårt att komma ifrån att det inte står så och att det inte skall tolkas så. Att regeringen har skrivit under fördraget är någonting som Magnus Johansson kanske milt generat får svara för under den kommande debatten.

Herr talman! Miljöpartiets inställning i dessa frågor är inte alltid helt klar. Jag har lyssnat på Annika Nordgren. Hon talade om EU, Nato, FN och de så viktiga fredsbevarande insatserna. Samtidigt som Annika Nordgren deklarerar sin uppfattning - och vi har sett de beslut som hon tidigare varit med om att fatta i den här kammaren - vet vi att språkröret Birger Schlaug säger att man borde lägga ned det svenska försvaret och överlåta det till FN, att FN skulle förses med kulor och krut. Det vore intressant att få klarlagt: Är det Miljöpartiets uppfattning att FN i dagsläget skall övergå till att bli en militär allians av något slag?
Herr talman! Om vi ser långt fram i tiden på vad vi har för visioner, mål och idéer när det gäller hur samhället skall utvecklas och hur den globala säkerheten skall se ut, tycker jag att så länge som vi anser att det behövs militära medel i någon form skall det vara FN som har dessa medel i sin hand. Det är alltså FN som skall sköta fredsbevarande verksamheter. Jag skulle bli väldigt glad om länderna gemensamt kunde besluta om att var och ens försvarsmakt skulle gå över i FN:s regi och om att den enda militära kraften skulle skötas av Förenta nationerna. Det är en tanke väl värd att försöka göra till ett gemensamt mål - i alla fall till en gemensam vision - även för flera än
Herr talman! Det var bra att jag fick ett klarläggande om var Miljöpartiet står i den här frågan. Det har känts litet oklart när man utanför kammaren har fört en debatt och från talarstolen här har fört en annan debatt. Men nu vet vi vad Miljöpartiet står för, att man i stället för att satsa ytterligare på de mjuka delarna när det gäller fredsbevarande insatser vill stärka de militära delarna inom inte minst FN. Jag är tacksam över att jag har fått det här klarläggandet om var Miljöpartiet står i den här frågan.
Herr talman! Jag vet inte om det vidgade säkerhetsbegreppet riktigt har slagit rot inom socialdemokraterna i utrikesutskottet. Men jag förutsätter att ingen längre anser att militär säkerhet omfattar allting i hela utvecklingen.

Det är detta som resurserna skall satsas på. Jag skulle då gärna vilja fråga Carina Hägg - trots att hon inte har flera repliker kvar - hur hon ser på den svenska regeringens agerande. Trots vissa besparingar fortsätter man att lägga en massa pengar på det militära försvaret och inte så mycket på den förebyggande verksamheten.

Herr talman! Det har gjorts en mängd viktiga inlägg, och det är en mängd olika områden i världen där situationen har belysts. Det är därför ganska svårt att så sent i debatten komma med någonting nytt. Jag hade tänkt att tala om situationen i Kosova, vilket flera talare har gjort före mig. Kosovoalbanerna har i princip levt under undantagslagar sedan 1981. Den situationen har inte förbättrats när det gäller avskedanden, rätten till försäkringssystemen och folkhälsan. Tusentals albanska läkare, lärare m.fl. har avstängts från sina arbeten av politiska skäl. Den situationen har inte heller förändrats. Herr talman! Samtidigt har Sverige beslutat att skicka tillbaka flyktingar. En delegation från Svenska kyrkan har vittnat om hur de som avvisats till Kosova blivit förföljda och om att många barn visar tecken på undernäring och sjukdom. Orsaken till att man har det så svårt är det politiska läget. Man är utestängd från sina tidigare arbeten. Man saknar inkomst och kan inte försörja sig. Chansen för de familjer som vi i dag skickar tillbaka att överleva är att någon utanför landet kan bidra med inkomster. Därför bör den svenska regeringen låta de asylsökande som ofrivilligt har fått vänta oacceptabelt länge i Sverige få en möjlighet att stanna i Sverige så länge som man inte kan garantera att situationen i Kosova har förändrats. Herr talman! Det har varit många inlägg just om Kosova. Därför tänker jag inte gå in mer på den frågan. Jag tänker ta upp ett helt annat ämne inom utrikes och säkerhetspolitiken som över huvud taget inte har berörts här. I debatten har man betonat vikten av Sveriges agerande ute i världen och vikten av Sveriges agerande i FN, inom EU och på många olika håll. Den svenska regeringen har i många frågor gjort ett väldigt bra arbete. Det har också gjorts tillbakablickar från talarstolen om vad som sades i den utrikespolitiska debatten för tio år sedan och om hur situationen har förändrats i världen. Det finns ett område där vi kan se en förändring också i Sverige och tyvärr i många andra delar av världen. Det gäller det minskade engagemanget hos människorna. I denna utrikespolitiska debatt har det hållits många engagerade anföranden om många viktiga frågor. Men tittar vi utanför dessa väggar, hur ser då samhällsdebatten ut? Vad händer i Sverige om vi jämför med hur det var för tio år sedan? Det var inte bara den svenska regeringens och många andra regeringars kamp som ledde till att situationen i Sydafrika förändrades. Det var alla människors - ungdomars och vuxnas - deltagande och alla organisationer som tillsammans genom bojkotter och genom agerandet för en förbättrad situation som också bidrog till förändringen. För att ett land skall kunna ha en utrikes och säkerhetspolitik som kan bidra till förändringar är det viktigt att det finns ett engagemang hos folket. Där har det skett en oerhört stor förändring under de senaste tio åren. Vi politiker måste också ta ett ansvar för att lyfta fram dessa frågor och för att aktivt delta i organisationer. Vi måste se till att det kommer i gång ett arbete med att stödja utsatta delar av världen. Det engagemanget är avgörande för om vi också i framtiden kommer att se några stora förändringar av typen apartheidsystemets fall i Sydafrika och Berlinmurens fall. Det var inte bara politikers och regeringars kamp utan det var också folkets kamp och folkets engagemang. Herr talman! Vi i Sverige måste erkänna att det engagemanget och den intensiteten i debatten har förändrats. I skolor och inom olika organisationer har man blivit mer och mer inriktad bara på de interna frågorna, hur det ser ut i Sverige och vad förändringarna innebär. Man glömmer solidariteten och det internationella perspektivet. Detta måste lyftas fram. Vi har alla det ansvaret. Det har också skett förändringar när det gäller insamlingar till katastrofdrabbade länder, till barn som lider av krig och konflikter i världen. Insamlingarna består numera av en helkväll på TV där kändisar ställer upp och där man gör enstaka insatser i form av jätteinsamlingar med glättade artister. Man gör ett bra jobb och lyckas samla in en oerhörd mängd medel. Men basarbetet, det viktiga engagemanget, får inte reduceras till en lördagsunderhållning! Herr talman! Det har hållits en mängd oerhört viktiga anföranden tidigare som jag vill instämma i. Eva Goës tog t.ex. upp situationen i Östtimor. Andra inlägg har handlat om kvinnors mänskliga rättigheter. Förtrycket mot kvinnor ökar i dag i världen. Vi ser där Afghanistan som det mest extrema exemplet. Flera har pekat på vad som händer där. Det måste bli lika kraftiga reaktioner på den typen av förtryck som det var mot apartheidsystemet. Vi får inte acceptera att det någonstans i världen byggs upp ett apartheidssystem där kön är grunden till förtrycket. Därför måste dessa frågor lyftas fram, och den svenska regeringen måste i alla sammanhang kraftigt driva på för att vi skall kunna förändra den situationen.

Herr talman! I de utrikespolitiska debatterna de senaste åren har glädjeämnen kunnat staplas på varandra. Öst och Centraleuropas frigörelse, avskaffandet av apartheid i Sydafrika, diktaturernas undergång och mycket annat har varit positiva nyheter. Jag vill trots detta i dag peka på några områden där framtiden ter sig osäker. Alltfler talar om vikten av konfliktförebyggande åtgärder, och för att vi skall kunna agera kraftfullt måste oroshärdarna lokaliseras. Ett område varifrån vi dagligen nås av oroande signaler är Turkiet. Nu senast för bara några veckor sedan meddelades det från den konstitutionella domstolen att det islamistiska välfärdspartiet, Refapartiet, förbjudits att verka. Anledningen till detta var att partiprogrammet ansågs vara emot den turkiska konstitutionen. Det må vara hur som helst med det. Intressant är dock att välfärdspartiets ordförande, Erbakan, för bara några månader sedan var Turkiets premiärminister. I dag är han förbjuden att verka politiskt. Detta sänder tvivelaktiga signaler till omvärlden. Hur kan partiet ena dagen vara i regeringsställning för att nästa dag vara förbjudet på grund av konstitutionen? Detta visar med stor tydlighet att det turkiska samhället har en lång väg att vandra innan det kan sägas följa internationell praxis och demokratiska normer. Andra partier som förbjudits har slagits för kurdernas mänskliga rättigheter. Man måste våga debattera den kurdiska frågan i Turkiet. En politisk lösning måste till. Tyvärr bränns fortfarande byar ned av den turkiska militären. Befolkningen slits sönder mellan militären och terroristorganisationer. Situationen för kurderna hårdnar. Tortyr är vardagsmat i regionen. Förtryck och förnekande av de mest elementära rättigheterna sker mitt framför våra ögon. Problemet är att vi i Västeuropa inte ger Turkiet klara signaler om vad som krävs. Anledningen till Turkiets förargelse över EU:s beslut att exkludera Turkiet från de kandidatländer som nu får börja förhandla om ett framtida medlemskap är att politiker från Västeuropa inbillat Turkiet att de stod lika långt fram i kön som de andra. För mig är det obegripligt hur någon kan tro att Turkiet kan anses moget ett medlemskap i dagsläget. Självfallet skall vi klart och tydligt hälsa dem välkomna när de uppfyller de s.k. Köpenhamnskriterierna om demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, pluralism och fungerande rättsapparat. Turkiet har ett medlemsperspektiv, men det är upp till Turkiets regering att visa att de kan uppfylla de kriterier som satts upp. Men kanske är det så illa att den turkiska regeringen vill men inte får för militären i det s.k. nationella säkerhetsrådet? Kanske är det inte den turkiska regeringen som är problemet? Kanske är det Turkiets militär som egentligen bestämmer? Herr talman! I Makedonien har FN en styrka, Unpredep, som är den första i sitt slag. Den är utplacerad i ett mycket tidigt skede av förutseende politiker för att hindra att konfliktungar och incidenter urartar till regelrätta strider. Arbetet har varit mycket lyckosamt. Svenska FN-soldater har genom resoluta ingripanden och en stor del svenskt tålamod och samförstånd kunnat förhindra blodspillan. Deras insats är det tyvärr mycket tyst om. Vem vet hur många liv de har kunnat rädda? Vem vet hur situationen skulle ha sett ut om de inte varit stationerade på gränsen mellan Restjugoslavien och Makedonien? Svaret kommer vi aldrig att få reda på. Kosovos albaner lever under fortsatt förtryck. Deras mänskliga rättigheter kränks dagligen av den serbiska minoriteten. Hopplösheten och bitterheten breder ut sig på grund av avsaknaden av tillräckligt internationellt stöd. I Albanien har vi redan sett hur det går när sociala spänningar, valfusk och ekonomiska kriser bryter ned ett samhälle. Albanien har fortfarande en mycket lång väg att vandra för att nå politisk stabilitet. Denna häxkittel av etniska motsättningar, misstroende och fattigdom utgör en fara för hela regionen. Jag vill uppmana regeringen att ta politiska initiativ för att visa att Västeuropa inte glömt bort denna region och därmed uppfylla orden om förebyggande konflikthantering. Herr talman! Den långa konflikten om Västra Sahara är inne i ett mycket viktigt skede - och förhoppningsvis också det slutgiltiga skedet. Under överinseende av Kofi Annans personligt utsände, James Baker, har parterna enats om ett plan för hållande av folkomröstning. Efter många år av krig och förödelse i Västra Sahara har man äntligen till sist enats om en anständig lösning av problemet. Nu är det viktigt att omvärlden ger sitt fulla stöd för denna fredsplan för att man skall kunna garantera att det sahariska folket fritt skall kunna uttrycka sin vilja till självbestämmande och oberoende i en omröstning. Sverige har som medlem i säkerhetsrådet en speciell roll att spela. Sverige måste göra sitt yttersta för att bidra till en rättvis och korrekt genomförd folkomröstning. Det är därför mycket glädjande att regeringen avser att stödja denna process med civila poliser, valövervakare och minröjare. Ostasiens ekonomiska kris har de senaste månaderna varit förstanyhet i massmedierna. Ett land som drabbats särskilt hårt av denna kris är Indonesien. Omvärlden har nu genom Världsbanken och valutafonden pumpat in hundratals miljarder kronor för att rädda Indonesiens ekonomi. Samtidigt som omvärlden ger sitt stöd sitter den ej demokratiskt tillsatte presidenten Suharto kvar i orubbat bo. Samtidigt pågår förtrycket av det östtimoresiska folket. Indonesiens ockupation av Östtimor har kritiserats hårt av FN. Generalsekreterare Kofi Annan har också ökat ansträngningarna för att finna en lösning av situationen. Kan någon då begripa varför vi i denna globaliserade värld inte orkar formulerar krav på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter som ett villkor för stora lån? Omvärlden har klarat att pumpa in hundratals miljarder kronor för att stödja den indonesiska ekonomin, men vi har inte klarat av att samtidigt skicka med krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Herr talman! För detta finns bara ett ord - skandal!
Herr talman! Jag är förmodligen en av de få här i kammaren som haft tillfälle att på plats bevittna det Urban Ahlin talade om, nämligen de svenska FN trupperna i Makedonien och den oerhört värdefulla insats som de gjort och gör. När FN:s säkerhetsråd i december förlängde mandatet i Makedonien sade man uttryckligen att det var sista gången. Mot bakgrund av den explosiva situationen i Kosovo vädjar jag till Urban Ahlin: Redan nu sitter förmodligen regeringen och överväger vad man skall göra i stället. Jag tror att det vore angeläget att Urban Ahlin framförde till den svenska regeringen, som är honom närstående, att detta tyvärr var en alldeles förhastad bedömning av läget i regionen.
Herr talman! Vi är inte så många riksdagsledamöter i den här kammaren som har varit och besökt Unpredeps styrkor. Men jag har haft glädjen att vara den förste ledamoten som har hälsat på dem. Jag känner alltså till området, och jag kan bara instämma i vad Lennart Rohdin säger. Situationen är explosiv i området. Jag vädjar också till den svenska regeringen att inte falla för locktonerna att dra tillbaka FN-styrkan alltför tidigt. Jag hoppas i stället att den skall få vara kvar och kunna fortsätta att utföra sitt mycket viktiga arbete.

Herr talman! Nationsgränser upprättade av centralmakterna har alltid haft liten praktisk betydelse för de människor som bor i gränsområden. Man har umgåtts över gränsen, man har handlat och bytt tjänster. Gränsen har varit något som i praktiken inte existerat. Under vissa perioder har emellertid centralmakten utövat mer långtgående gränsbevakning som gjort det omöjligt för befolkningen att på ett naturligt sätt ha kontakt med varandra. Det var vad som hände i Europa, framför allt under 1900-talets senare del, när det kalla kriget gjorde det i stort sett omöjligt för befolkningen på vardera sidan om den s.k. järnridån att på ett naturligt sätt ha kontakt med varandra. Ett område som drabbades av detta var Barentsområdet, dvs. den nordligaste delen av Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Det är ett område som geografiskt är dubbelt så stort som Frankrike. Där har människor sedan urminnes tid haft kontakt med varandra och idkat handel utan att ta hänsyn till nationsgränser eftersom området utgör en naturlig förbindelseled mellan de nordiska länderna och Ryssland. Barentsregionen är ett av Europas resursrikaste områden med stor förekomst av fisk, skog, malm, mineraler, olja och gas. Men det är också ett område som är starkt miljöförorenat och där kärnsäkerhet och kärnavfallshantering utgör akuta problem. I området bor ungefär fem miljoner människor. De är självfallet beroende av goda kommunikationer. Kommunikationssystemen har hittills varit bristfälliga mellan de nordiska länderna och den ryska delen av regionen, och infrastrukturen har över huvud taget varit dåligt utbyggd. Det kalla krigets slut har inneburit att man fått helt nya möjligheter att utveckla samarbetet i Barentsregionen. Man har även kunnat integrera Ryssland med de europeiska sambandsstrukturerna. Herr talman! Under Sovjetperioden avbröts, som jag redan har sagt, de kontakter och den handel som förekommit i tusentals år. Men efter Sovjetunionens fall har kontakterna successivt återupptagits. I slutet av 1980-talet började samarbetet få fastare former genom bilaterala samarbetsavtal på såväl regional som lokal nivå. I januari 1993 bildades på norskt initiativ Barentsrådet, som består av utrikesministrarna i de fem nordiska länderna och Ryssland. Under det senaste året har Sverige varit ordförande i rådet. Den s.k. Kirkenesdeklarationen ligger till grund för Barentssamarbetet, vars mål är att genom aktiv medverkan av regioninvånarna främja samarbete, grannsämja och långsiktigt fredsbyggande för att åstadkomma en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling i regionen. Barentssamarbetet är ett viktigt fredsfrämjande projekt, där målet är att åstadkomma en region präglad av fred och framsteg för befolkningen, inte minst ursprungsbefolkningen. En hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling är målet. Tidigare har samarbetet främst inriktats på att fastställa de mest angelägna projekten ur miljö och sysselsättningssynpunkt. Det har handlat t.ex. om att minska riskerna för ytterligare radioaktiv strålning och om sanering av redan nedsmutsade områden. Herr talman! Under 1997 har Sverige under sitt ordförandeskap arbetat för att stärka banden mellan EU och Barentsregionen. Det handlar om att fullfölja tidigare planerade och påbörjade projekt, att verka för ökade insatser för att minska riskerna för ytterligare radioaktiv strålning, att sanera redan nedsmutsade områden och att hantera kärnavfall. Det handlar också om att utarbeta en för regionen gemensam handlingsplan för energieffektivisering, att förbättra villkoren för investeringar och annan ekonomisk verksamhet samt att vidga rörelsefriheten för personer och gods. Det har också handlat om samarbetsprojekt som gäller renare vatten, att underlätta gränshandeln, utbildningssamarbete, kulturutbyte och ökade kontakter mellan människor i regionen. Det allra mest angelägna samarbetsområdet är kanske det som handlar om kärnsäkerhet och kärnavfall. På det här området måste också flera länder engageras för att lösa problemen. Under året som gått har Sverige bl.a. lämnat bidrag till ett antal projekt som rör använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från reaktordrivna fartyg. Herr talman! Jag har framför allt berört vad som händer på en nationell nivå. Birgitta Gidblom kommer senare i debatten att belysa vad som händer på den mer lokala nivån. Herr talman! De mänskliga kontakterna är ändå ryggraden i allt utvecklingsarbete. Därför tycker jag att det är mycket positivt att ett Barents ungdomsråd bildats. Det finns enligt min mening inget som är så viktigt som att ge ungdomar från olika länder möjlighet att träffas, knyta kontakter och samarbeta för att lösa gemensamma problem. Det är de som i framtiden skall kunna bygga en säkrare och fredligare värld där nationsgränser inte längre utgör ett hinder för mänskliga kontakter.

Herr talman! Som Agneta Brendt sade skall jag också prata om Barentsregionen. För tre år sedan stod jag här och pratade om samma ämne för första gången. Då avslutade jag mitt anförande med att jag ville göra riksdagen medveten om Barentsregionens problem, men också dess möjligheter. Det finns många andra som också har drivit de här frågorna i riksdagen. Nu upplever jag att riksdagen har en större kunskap om Barentsområdet. Det gläder mig att Barentsfrågorna fått en högre prioritet, och att både regeringsmedlemmar och riksdagsledamöter har en större kunskap om Barentssamarbetet, och även ett större intresse av det. Många ledamöter har besökt Kolahalvön och upplevt situationen där. Även andra länder blir mer och mer engagerade, vilket är mycket positivt bl.a. för finansieringen av olika projekt. Det krävs nämligen mycket pengar för att utveckla Barentsregionen. Under Sveriges ordförandeskap i Barentsrådet har många åtgärder vidtagits. Jag skall nämna några. Det kanske blir några upprepningar från Agneta Brendts anförande. Eftersom utrikesministern är här kan jag passa på och tacka henne för ett väl utfört arbete. Barentsrådets särskilda ekonomigrupp har haft möten med internationella finansieringsinstitut. Ett avtal om förstudie har träffats när det gäller upphuggning och metallåtervinning av fartyg i Murmansk. Under svensk ledning har en handlingsplan för energiutveckling i Barentsregionen tagits fram. Den är främst inriktad på effektivare produktion, distribution och användning av energi. Samarbetet om kärnsäkerheten är av största betydelse. Regeringen har anvisat pengar till Statens strålskyddsinstitut för projekt som rör problem med använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från reaktordrivna fartyg. Pengar har också anslagits till kärnkraftverket på Kolahalvön. Naturligtvis räcker inte dessa insatser, och därför är det positivt att EU och USA nu anslår medel för att förbättra miljön. Kärnsäkerheten och de övriga miljöförbättringarna måste även i fortsättningen vara prioriterade, men det finns även andra frågor som inte är lösta. Handelshindren är fortfarande stora. Det upplevs som väldigt krångligt att driva företag i Ryssland. Dessa hinder måste övervinnas för att handeln och investeringarna i Ryssland skall fungera. Kommunikationerna är ännu inte utbyggda i den utsträckning vi skulle önska. Väl fungerande kommunikationer är en förutsättning för ett väl fungerande samarbete. Den omtalade Sallaövergången är fortfarande inte öppen för internationell trafik, men skall enligt uppgift öppnas senast i början av 1999. Det ser vi fram emot. Det förkortar resorna betydligt. Länstrafiken i Norrbotten är intresserad av att öppna bussförbindelser till Kolahalvön. Det kan bli möjligt om Sallaövergången öppnas och Länstrafiken får ekonomiska resurser för detta. De öst-västliga förbindelserna när det gäller flyg och järnvägar måste också förbättras. Det svenska ordförandeskapet avslutades med ett ministerrådsmöte i Luleå den 19-20 januari. Där diskuterades problem och möjligheter i Barentsregionen. Vi ser fram mot ytterligare engagemang från de olika parterna. Barentssamarbetet är också ett säkerhetspolitiskt projekt och syftar till att stödja den utvecklingsprocess som pågår i Ryssland. Det lokala arbetet är oerhört betydelsefullt för en hållbar utveckling och demokrati. Det är många människor i Norrbotten som har ett personligt engagemang och utför ett beundransvärt arbete. Folkrörelserna, kyrkorna och enskilda personer lägger ned mycket tid och pengar för att stödja människorna inom den ryska delen av Barentsregionen. Att människor från olika länder kan mötas och ta del av varandras kulturer är en av grundstenarna i samarbetet. Tyvärr har anslaget till det vardagliga regionala arbetet minskats, och där behövs det en förändring. Herr talman! Ofta när vi pratar om Barentssamarbetet och Barentsregionen nämner vi det negativa, t.ex. miljöförstöringen. Men Kolahalvön är också ett område med stora resurser, t.ex. fisk, skog, mineraler, olja, gas, ett vackert landskap och trevliga och gästvänliga människor. När det gäller mineralförekomsterna kan den svenska kompetensen på gruv och mineralområdet utnyttjas bättre och bidra till ett effektivare utnyttjande av mineraltillgångarna i den ryska delen av Barentsregionen. Även svenskt kunnande om efterbehandling av gruvindustrins restprodukter skulle kunna utnyttjas för att förbättra miljön. Herr talman! Barentssamarbetet är betydelsefullt och inspirerande. Det är därför angeläget att samarbetet fortsätter att fördjupas på olika områden under 1998 och att Sverige även i fortsättningen deltar aktivt.

Herr talman! Först vill jag rikta ett tack till utrikesministern som sitter kvar även när vi som kommer långt ned på listan har fått ordet. Vi är inte alltid så bortskämda med det. Herr talman! När jag i början av 60-talet engagerade mig politiskt var det utrikes-, försvars och säkerhetspolitik som mest intresserade mig. Fastän det senare blev mycket av mera nära frågor om skolan, handikapp, vård och kultur har jag hela tiden med största intresse följt utvecklingen av den svenska utrikespolitiken. Tyngdpunktsförskjutningen från att vara ett världssamvete och samtidigt sitta i sitt isolerade neutralitetshörn - där ett hävdande av Europasamarbetets betydelse mer eller mindre betraktades som suspekt - till att plötsligt ägna sig åt sina nyåtervunna grannar i Baltikum är slående. Sovjets ockupation av dessa länder förnekades så sent som för mindre än tio år sedan av den som då var utrikesminister. Respekten, eller kanske rädslan, för en hotfull granne var avgörande. Jag vågar säga att mod kanske inte har varit ett kännetecken på svensk socialdemokratisk utrikespolitik. Det är bra att statsministern nu följer upp den uppbackning av våra grannländer som inleddes av den borgerliga regeringen, och kanske framför allt av Carl Under främst 60 och 70-talen var det mest utmärkande för många svenskars utrikespolitiska engagemang att det var proportionellt mot kvadraten på avståndet till det land som man engagerade sig för. Vietnam, Chile och Sydafrika tog all uppmärksamhet medan förtrycket i DDR, Polen och de baltiska staterna, med vilka vi t.o.m. förenades av en gemensam Östersjö, förbigicks med tystnad. Många var de, en del av dem i denna kammare, som prisade det man ansåg vara framsteg i det numera, tack och lov, avvecklade socialistiska experimentet i östra Tyskland. En svensk statsminister definierade var anständighetens gräns gick i Afrika, men förmådde inte göra samma preciseringar i vår egen världsdel. Till detta kom att en större del av u-hjälpen gick till länder där goda vänner regerade. Alltför många av dessa regimer visade på ett tidigt stadium att det var illa ställt med demokratin och att korruptionen avgjorde vart bidragen gick. Men i stället för att slå näven i bordet har man hukat och kallat diktatorer för nutida renässansfurstar, skyllt på kvardröjande kolonialeffekter och fortsatt att sjunga samma international i kanon med dessa länder. Herr talman! Det sades om en politisk ledare för ett antal år sedan att han inte kunde tänka och tugga tuggummi på samma gång. Det syns mig ibland som om den svenska utrikespolitiken har lidit av samma svaghet. Antingen engagemang på nära håll eller på långt håll, sällan samtidigt. Men vi måste klara av båda delarna. Mycket har förändrats genom vårt inträde i den europeiska unionen och den samordning som där sker, men det innebär inte att vårt ansvar har minskat utan att våra möjligheter har ökat. Inom ramen för unionen är det, som jag ser det, vår skyldighet att arbeta med att få med de övriga länderna på insatser som är till fromma för hela vårt alltmer globala samhälle. Jag hade först tänkt säga någonting om det sätt på vilket de båda ministrarna på UD har agerat i Palestina-Israel-frågan, men det har redan belysts av flera, så jag avstår från det. Jag skall i stället ägna mig litet åt de mänskliga rättigheterna. Det har sagts mycket om det i dag. Detta bör vara ett område där vi alla skulle kunna enas. För samarbete och stöd måste vi kräva att verkliga framsteg görs i de länder som vi vill ha sådana relationer till och som vill ha vårt bistånd. Men här gäller fortfarande en selektivitet. Fortfarande bistår vi regimer som vi måste kunna kräva mer av, t.ex. den palestinska, den kubanska och den tanzaniska. Låt mig peka på tre andra länder, tre asiatiska länder, mot vilka vi, själva och i samarbete med andra inom EU, måste rikta uppmärksamhet och agera mer kraftfullt. Först kan vi ta Kina, med tanke på vad som nu händer med Hongkong. Här sker mycket i det tysta som är direkt ägnat att minska rättigheter och friheter för invånarna. Redan före Kinas övertagande började medierna med sin nya s.k. självcensur. De senaste veckorna har det kommit flera signaler om tilltagande tryck mot kyrkorna och även hos dem en alltmer omfattande s.k. självcensur. Om vi inte reagerar nu, kommer snart en kinesisk, med statsministerns ord, stabilisering att ha ägt rum. Jag har inte förmärkt någon svensk reaktion på detta. Det andra exemplet jag tänker ta upp är Afghanistan. De stackars invånarna i detta land har inte bara drabbats av krig utan på sistone dessutom av nya naturkatastrofer. Men frågan är ändå om inte, åtminstone vad gäller kvinnorna, den värsta katastrofen är den talibanska regimen som i islams namn, rätt eller orätt, tar ifrån dem de få rättigheter de hade förut och på ett gruvligt sätt förföljer och straffar dem som bryter mot deras regler. För att inte tala om avrättningarna efter summariska rättegångar. Självfallet kan man inte villkora katastrofhjälp och liknande, men reaktioner kan vara av flera slag. Inte heller i detta sammanhang har jag förmärkt någon svensk aktivitet. Ett tredje sådant land är Iran. Det land som i somras valde den man till president som var, vad vi kan kalla, Khomeinis egen Goebbels. Att han har talat för ett närmade till väst etc. har i praktiken inte inneburit något för de egna invånarna. Det ser de religiösa ledarna till. Stympningarna, tortyren, stenandet till döds - som vi för kort tid sedan fick se på svensk TV - har fortsatt. Regimens agenter mördar fortfarande oppositionella iranier som flytt till andra länder. Allt detta kan man göra medan världen riktar sitt intresse mot granndiktaturen Irak som betraktas som en större risk för världsfreden. Men låt oss inte glömma att Iran är den kanske största uppbackaren av terrorism i världen i dag. Hur reagerar Sverige? Ja, inte alls så att det märks. Det talas visserligen i olika sammanhang om tyst diplomati, men jag är i den fasta förvissningen att tystnaden i dessa fall är tecken på inaktivitet. Herr talman! Låt mig ge ett exempel på hur man agerar från mullornas regim. Jag fick i går ett brev från generalsekreterarens ena medarbetare i FN med svar på frågor som jag hade ställt med anledning av ett pressmeddelande som skickades ut i december av den iranska nyhetsbyrån IRNA i samband med det islamiska toppmötet i Teheran. Man påstod där att generalsekreteraren hade hyllat Iran. Man påstod att han hade sagt att varje land skall få ha sin tolkning av de mänskliga rättigheterna, att den islamiska världen borde vara garanterad en permanent plats i säkerhetsrådet, etc. Självfallet blev svaret från FN det jag hade förväntat mig: "The passages which you refer to are misquoted or taken out of context." Med andra ord: Avsnitten är felciterade eller ryckta ur sitt sammanhang. Så missbrukar den regimen FN och bedrar både sitt eget folk och andra muslimska nationers. Reagerar Sverige på en sådan sak när den kommer fram? När vi nu sitter i säkerhetsrådet borde vi hålla extra noga på de principer på vilka FN grundar sin verksamhet. Vi borde ta varje tillfälle i akt att låta alla medlemmar i världsorganisationen få en påminnelse om vilka principer de har ställt sig bakom och som har givit dem rätten att bli just FN-medlemmar. Som i andra sammanhang gäller att vänlighet av dem som bryter mot reglerna ofta betraktas som svaghet. Vi har nu ett år på oss att i säkerhetsrådet ytterligare visa ett kraftfullt uppträdande från vår sida. Min uppmaning till regeringen är att se till att så sker. Det är klädsamt att avstå från ett agerande som världens Bror Duktig, som Sverige alltför länge gjorde. Men det innebär inte att vi både som EU-medlemmar och som enskilt land inte kan visa både kraft och vilja och framför allt, herr talman, konsekvens i vårt agerande.

Herr talman! Jag vill ge en mycket kort kommentar. Lennart Fridén argumenterar som om det bara var han som har insett problemen vad gäller brister i mänskliga rättigheter och elände i världen i största allmänhet, medan socialdemokratin och regeringen inte har förstått och tiger. Jag kan försäkra Lennart Fridén att han har fel.
Herr talman! Visserligen skall man hålla hårt på sig själv och gärna tro att man betyder ganska mycket. Men gav jag det intrycket är jag övertygad om att utrikesministern inte lyssnade ordentligt. Jag tog upp de här sakerna därför att jag tycker att man inte har agerat på det sättet. Att jag skulle vara den enda som har insett detta vore mig fjärran att påstå eller påskina.

Herr talman! Med regeringen Bildt inleddes en protektionistisk förfallsperiod i Sverige. Ja, med regeringen Gillis Bildt år 1888, alltså! Han var också drivande kraft bakom den frihandelsreform som England genomförde år 1846. Några år efter det att denna reform hade genomförts besökte Fredrika Bremer England, och hon skrev senare i Aftonbladet om sina erfarenheter från detta "Handelsfriheten hade burit frukt, och under dess flagga hade slöjder och näringar uppblomstrat till nytt liv, - Denna period var en av allmän resning till ett nytt, friskt liv. I manufakturdistrikterna, i Liverpool, Manchester, Birmingham, överallt hörde jag samma talan av alla klasser: välståndet var allmänt där, var i stigande. Det bleka nödens anlete, som förr hade synts mig så förfärande, det såg jag ej mer så som förr." Fredrika Bremer belyste en stor fördel med internationell handel, nämligen den materiella. Handeln gör oss rikare. Fler olika varor blir tillgängliga. Konkurrensen ökar. Priserna blir lägre. Men det finns också en annan stor fördel med handeln, nämligen den andliga. Richard Cobden beskrev den sidan av handeln i ett berömt tal år 1846 så här: "Jag ser i frihandelsprincipen en grundsats, som i den moraliska världen skall verka på samma sätt som tyngdlagen i universum, den skall föra samman människorna, upphäva motsättningarna i fråga om tro, ras och språk och förena oss alla genom den eviga fredens band." Handelns andliga effekter beskrivs också i ett banbrytande verk som i år utkom för jämt 250 år sedan, nämligen Montesquieus Om lagarnas anda. Där skriver Montesquieu bl.a.: "Handelns naturliga effekt är att leda till fred. Två nationer som driver handel med varandra gör sig ömsesidigt beroende. Om den ena har intresse av att köpa, har den andra intresse av att sälja, och alla förbindelser är grundade på ömsesidiga behov." Montesquieu konstaterar också att handeln leder till att kännedomen om alla folks seder tränger in överallt och till att människor jämför dem med varandra. Detta, menar Montesquieu, medför att: "Handeln botar fördärvliga fördomar; det är nästan en allmän regel, att varhelst det finns milda seder, finns det handel, och att varhelst det finns handel, finns det milda seder." Här har vi alltså bakgrunden till ett av vår tids allra viktigaste politiska projekt: att så långt som möjligt öppna världen för fri handel. Det gäller globalt och det gäller också i Europa. Ingen fråga är viktigare för EU än att så snabbt som möjligt integrera det postkommunistiska Europa i en frihandelsgemenskap. De som har lidit av kommunistiskt förtryck behöver mer än några andra en period av allmän resning till ett nytt, friskt liv. Inget är viktigare för hela Europa än att alla folk förenas genom den eviga fredens band. Få uppgifter är viktigare för varje liberal än att bekämpa protektionism och isolationism, oavsett om den för tillfället är av röd, grön eller brun nyans. Herr talman! Givetvis är internationell handel ingen fullständig garanti för ett fredligt och civiliserat samhälle. Men för att avslutningsvis åberopa även en tysk upplysningsfilosof vill jag ta ett citat ur Immanuel Kants Till den eviga freden från 1795: "Handelns anda kan genom sin natur inte bestå tillsammans med kriget. - På detta sätt befrämjar naturen själv den eviga freden genom att utnyttja de mänskliga böjelsernas mekanismer; visserligen inte med en sådan säkerhet att man rent teoretiskt kan förutsäga när den eviga freden kommer att inträffa, men tillräckligt för att praktiskt göra det till en plikt att arbeta för detta mål, ett mål som är något mer än en ren drömbild."

Herr talman! Europa går mot en spännande och för många medborgare avgörande och viktig vår. För första gången inleds ett enande av Öst och Västeuropa. I mars samlas de första ansökarländerna för samtal med de nuvarande 15 EU-länderna. I sommar blir Ungern, Tjeckien och Polen medlemmar av västalliansen Nato. Den 2 maj bestämmer sig dessutom EU länderna för vilka av dem som skall bli EMU medlemmar. De skall också låsa sina inbördes växelkurser denna dag. Båda dessa processer är oerhört omfattande och av den digniteten att de var och en för sig tidigare enbart har försökt lösas med hjälp av krig, oftast långa och för medborgarna mycket blodiga krig. Men kanske kan vi som lever nu få vara med om hur politikerna i samtal, överläggningar och förhandlingar för första gången kan hantera dessa problem och därmed leverera det viktigaste tillståndet av dem alla, nämligen freden, till sina medborgare. Kan dagens och morgondagens politiska generation hantera dessa båda stora och mycket omfattande processer kan alltså freden säkras för många generationer framåt. Inget politiskt uppdrag kan vara större. I förändrings och brytningstider som våra uppstår naturligtvis spänningar och konflikter mellan den gamla politiska överbyggnaden och framför allt tekniska och sociala landvinningar i det nya samhället. Den gamla ordningen försvarar ofta sin position genom att ofta alltför länge bita sig fast vid och försöka skaffa sig monopol på goda värden som demokrati, solidaritet och rättvisa, medan det nya och ännu oprövade kan tillskrivas livets alla tänkbara obehagligheter. Den svenska staten har, egentligen sedan tidigt 1800-tal, förhållit sig lätt avvaktande till det europeiska fastlandet. Statens företrädare på den tiden kunde minnas tider när landet hade haft ett slags eget litet EU, som hölls samman med hjälp av en stark och framgångsrik militär. Men de statliga företrädarna kunde också minnas det snöpliga återtåget, fattigdomen och nesan av att regera ett alltmer krympande land. Sedan dess har vi stått utanför krig och revolutioner, varit etniskt väl samlade och mycket gynnade av den harmoni som skapats av välstånd och tillväxt. Statens avvaktande hållning till det europeiska fastlandet har således inte missgynnat de svenska medborgarna eller den svenska samhällsutvecklingen. Men den gamla staten börjar nu på många sätt närma sig vägs ände. Varken handeln, näringarna, säkerhetspolitiken eller valutan kan längre styras på sedvanligt vis. På dessa områden bryr man sig inte på samma sätt som tidigare om de geografiskt betingade regleringarna. Under ett kvarts sekel har den nya världsordningen skapat ett ökat tryck på våra vedertagna uppfattningar och system. Under ett kvarts sekel har politiken också dominerats av olika kriser liksom stundom av förnekanden av att något nytt har hänt. Sakta tar vi dock till oss de nya förutsättningarna. Försiktigt ger vi oss åter in på det europeiska fastlandet och påverkas av dess politik. Jag anser, herr talman, att vi i de stora frågorna om östutvidgningen och om EMU har anledning att bli än mer aktiva. Vad gäller EMU har vi i riksdagen sagt att vi för stunden inte tänker ansluta oss. Jag skall naturligtvis inte argumentera mot det beslutet, bl.a. därför att jag tillhörde majoriteten bakom beslutet. Den socialdemokratiska regeringen, som står bakom beslutet, har dock sagt att frågan skall underställas de svenska medborgarna i ett val, en folkomröstning eller ett extraval. När euron nu installeras kan det bli så att de problem som är förenade med att leva med två myntfötter blir så stora att många människor kan känna sig manipulerade. Företag, banker och privatsparare kan komma att alltför mycket föregripa riksdagens och medborgarnas beslut. Jag tycker att regeringen och de olika partierna en gång till nogsamt skall fundera över om det inte vore bra att så snabbt som möjligt genomföra en ordentlig folkomröstning med tillhörande kampanj om vårt förhållande till EMU. Jag tror att frågan kan vara avgjord om fyra, fem år. Många medborgare kan här nästan känna sig utsatta för manipulativt beteende. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi behandlar den här frågan rätt. Jag har för egen del blivit alltmer övertygad om att det skulle vara klokt att genomföra en folkomröstning. Den andra frågan, enandet av östra och västra Europa, är som jag ser det mycket större än EMU frågan. Den har en ännu större fredspotential. I den frågan kan man verkligen känna historiens vingslag. Jag tror att Sverige i detta sammanhang kan vara viktigt i ett avseende, nämligen för diskussionen om nya samverkansformer. Vi hör ofta från nej-partierna och från andra håll att man inte vill ha ett Europas förenta stater, att det är riskabelt med en stor federation osv. Personligen tror jag att det där är rätt mycket av stenålderstänkande. Man ser framför sig Amerikas förenta stater, lägger en blåkopia av dem över Europa och tror att det är så det skall bli. För egen del har jag mer och mer funderat över samverkans och samarbetsformerna i ett Europa uppdelat mellan öst och väst. Europa omfattar inte bara länder och nationer utan också regioner, som i många fall går över de gamla gränserna och präglas av katolska, protestantiska och islamiska traditioner. Det handlar också om syd och nordeuropeiska politiska traditioner. Framför allt handlar det om medborgarna, som skall ha en chans att på olika sätt bygga upp nya för dem trovärdiga samarbetsformer på centrala och viktiga politiska områden. Jag tror att Sverige genom att anordna seminarier och stimulera forskning och måhända genom inriktningen av förberedelserna för sitt ordförandeskap i EU skall kunna förnya debatten om samarbetsformerna. Vi skall inte sitta fast i ett samarbetssystem som en gång på 50-talet byggdes upp för sex länder. Vi talar nu om kanske 25-30 länder med tre mycket viktiga religioner, som går över de gamla nationsgränserna. Samarbetssystemet borde kanske mer likna FN:s säkerhetsråd med fasta och rörliga medlemmar, något som skulle ge de europeiska medborgarna en chans att bygga sina egna samarbetsformer. Herr talman! På dessa två områden, EMU-frågan och enandet av östra och västra Europa, anser jag alltså att vi i Sverige har anledning att bli än mer aktiva än vad vi hittills varit.

Herr talman! Det har slumpat sig så att jag kommer att ägna mitt anförande åt samma ämne som det som togs upp av Widar Andersson. Därmed kan jag avstå från ett inledande avsnitt och instämma med Widar Andersson vad gäller det historiska skeendet före den tidpunkt då vi står inför ett stort europeiskt avgörande. Jag tänker ägna mitt anförande åt EMU, den europeiska valutaunionen. Fortfarande, mindre än ett år före ikraftträdandet, är det på några få undantag när, oroväckande tyst om EMU i den svenska politiska debatten. Jag tycker att det är illavarslande. Utan en saklig och grundlig diskussion om Sveriges roll i framtidens alltmer integrerade Europa står vårt svenska folk dåligt rustat den dag då vi måste ta ställning. Herr talman! Sverige har valt att inte gå med i EMU från starten, trots att vi uppfyller kriterierna. Huvudskälet - som jag respekterar - är det bristande stödet i folkopinionen. Men hur skall vi kunna begära att människor skall ta ställning, om inte vi heltidspolitiker i detta hus debatterar frågan? Vi kan inte kräva av människor som arbetar för sin försörjning och som av intresse ägnar sig åt politik skall engagera sig mer i en för Sverige så viktig fråga som ja eller nej till EMU, om inte vi är mer aktiva. Vi behöver svar på många viktiga frågor, och vi behöver ta ställning. Skall och kan vi stå utanför det alltmer integrerade ekonomiska samarbetet i Europa? Vilka konsekvenser får ett svenskt utanförskap för våra möjligheter att förverkliga visionen om en bättre framtid för vårt lands medborgare? Kan vi infria högt ställda mål vad gäller en stark ekonomi, en stabil tillväxt, full sysselsättning och ett välfärdssamhälle värt namnet, om vi ställer oss utanför? Vad är en bibehållen nationell suveränitet på det ekonomiska området värd, om vi ändå tvingas följa beslut som fattas av andra? Herr talman! Det här är centrala och viktiga frågor som borde dominera den svenska politiska debatten, frågor vars svar avgör Sveriges framtida roll i en snabbt föränderlig europeisk verklighet. Det skymtar dock några ljus i tunneln. Alldeles i dagarna har arbetsmarknadens parter bestämt sig för att göra en gemensam analys av vad EMU kommer att innebära för den svenska arbetsmarknaden, för sysselsättning och för svenskt näringsliv. Vi behöver fler sådana analyser. Det är just bristen på genomarbetade analyser på viktiga områden av vad det ena eller det andra ställningstagandet till EMU innebär som gör oss så oförberedda den dag när vi måste bestämma oss. Herr talman! Konsekvenserna av ett svenskt ja respektive ett svenskt nej måste klargöras. Den 1 januari nästa år, om mindre än elva månader, kommer med säkerhet tio och troligen elva av EU:s nuvarande medlemsländer att bilda EMU. Utanförstående länder, däribland Sverige, kommer att få finna sig i att följa beslut som fattas av andra. Vårt beroende av den gemensamma marknad som vi ingår i ger oss enligt min mening inget annat alternativ, eftersom priset skulle bli för högt. Herr talman! Visst finns det många frågetecken som måste rätas ut kring EMU. Med det väger inte upp det faktum att EMU blir av och redan från start kommer att omfatta flertalet av EU:s medlemsländer. Sveriges utanförskap när det gäller den kommande valutaunionen måste som jag ser det bli så kort som möjligt. Därför måste den svenska debatten snabbt ta fart och omfattas av hela vår befolkning. Ansvaret för att det skall bli en sådan genomgripande debatt faller i första hand på oss i denna kammare. Herr talman! Utvecklingen har aldrig låtit sig hejdas, men den har alltid låtit sig påverkas.
Herr talman! Jag vill försöka att ta fasta på det positiva i vad Axel Andersson sade i sitt anförande. Vi kom till sist till olika slutsatser. Axel Andersson sade att vi i Sverige skall bli medlemmar i EMU så fort som möjligt. Jag delar den syn som Axel Andersson gav uttryck för. Det är illavarslande tyst om EMU i den svenska politiska debatten. Han räknade upp ett antal frågor som han saknade en genomlysning av. I den uppräkningen saknade jag frågan om vilken effekt EMU får på den svenska demokratin. Jag hoppas att också det är en av de frågor som Axel Andersson är intresserad av att få reda på svaret på innan han bestämmer sig för att vi skall gå med så fort som möjligt.
Herr talman! Jag respekterar Annika Nordgrens uppfattning när det gäller EMU-frågan. Jag ser liksom Annika Nordgren fram emot att få en saklig och grundläggande debatt. Jag finner det svårt att ta ställning om man inte på ett allvarsamt sätt har ägnat sig åt en sådan stor fråga. Annika Nordgren frågade om demokratin och hur den påverkas i Sverige. Jag tycker, liksom jag tror att Annika Nordgren gör, att demokrati är en förutsättning. Men jag är litet tveksam inför det sätt som Miljöpartiet hanterar de här frågorna när man säger att vi förlorar vår demokratiska suveränitet om vi går med där vi skall besluta tillsammans med andra. Jag tror faktiskt att det är som jag sade i mitt anförande. Om vi inte går med kommer vi att få följa beslut som andra fattar. Då är vi inte ens med i det elementära, grundläggande demokratiska stadiet, nämligen att vara med och diskutera vilket beslut som skall fattas.
Herr talman! Om vi går med i EMU, Axel Andersson, får vi följa beslut som andra fattar. Eller rättare sagt: Vi får följa spelregler för den ekonomiska politiken som inte jag eller Axel Andersson kan ha någon åsikt om här i Sveriges riksdag. Det är detta som för mig är den främsta anledningen att säga nej till EMU. Det handlar just om det demokratiska underskottet, som är ett understatement. Vi avhänder oss rätten att styra utvecklingen i en ekonomisk politik som vi själva beslutar om. Sedan finns det globaliseringseffekter och annat som vi naturligtvis måste diskutera. Men vi skall inte frivilligt avhända oss rätten att föra en självständig ekonomisk politik i den mån vi vill göra det.
Herr talman! Till skillnad från Annika Nordgren och Miljöpartiet hyser jag tilltro till Sveriges förmåga att i en demokratisk ordning tillsammans med andra fatta för oss alla i Europa gemensamma frågor viktiga beslut. Jag ser inte det som en uppoffring eller ett offer på demokratins altare utan som en anpassning av den politiska verkligheten till den verklighet som råder ute i våra samhällen. Europa har inte alltid sett ut som i dag. Europa har haft många nationer, och har haft få nationer, periodvis. Vi är inne i en dynamisk utveckling. Jag är litet förvånad att Annika Nordgren säger nej till att medverka positivt och konstruktivt till vårt gemensamma ansvar att utveckla ett fredens och medborgarnas
Herr talman! Det har under alla decennier varit arbetarrörelsens politik att också penningpolitiken skulle kunna ligga under den demokratiska beslutsprocessen. Nu föreslår den socialdemokratiska regeringen att den beslutanderätten överlåts till bankdirektörerna i centralbanken. Vi har i Sverige redan sett konsekvenserna när en centralbank felbedömt utvecklingen och höjt räntan fastän det egentligen inte fanns behov av det. Jag har tillsammans med många andra ledamöter föreslagit att regeringen skulle anslå 10 miljoner till ett informationsprojekt där man från olika organisationer fick söka pengar för att stimulera debatten om EU, och naturligtvis gärna om EMU, i Sverige. Såvitt jag förstår finns inget stöd för ett bifall till informationsanslaget. Är Axel Andersson beredd att verka för att vi får sådana informationspengar?
Herr talman! Situationen är densamma som i min debatt med Annika Nordgren alldeles nyss. Bengt Hurtig och jag står 180o ifrån varandra i den här frågan. Om vi återgår till den svenska riksbankens analys och kompetens, och förutsätter att det som Bengt Hurtig säger är riktigt och att Riksbanken är så erbarmligt dålig i sina bedömningar, tycker jag att Bengt Hurtig skall erkänna att det är bra att vi övergår till en europeisk centralbank.
Herr talman! Det finns ingen garanti för att bankdirektörerna där skulle vara bättre än vår egen centralbank, och inte heller att politikerna skulle vara bättre. Det har varit centralt, även när Anita Gradin ledde Riksbanksutredningen, att man skulle säga nej till frikopplandet av Riksbanken från riksdagen. Den debatten är naturligtvis viktig att föra i den allmänna opinionen. Jag tycker Axel Andersson borde verka för att ett rejält anslag till informationspengar blev möjligt, precis som man har i Danmark. Där får man varje år hos Utrikesdepartementet söka anslag till projekt av den här karaktären.
Herr talman! Nu hör jag till dem som inte tror att pengar ersätter en engagerad debatt.

Vi arbetar annars i små sektorer politiskt om vi gör som Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill medan andra aktörer som bestämmer verkligheten, dvs. kapitalet, har en global verksamhet. Vi kan tycka bra eller dåligt om det. Men faktum är att om vi vill ha ett politiskt inflytande på utvecklingen skall vi samarbeta. Det är åtminstone jag beredd att göra.

Herr talman! Låt mig först uttrycka uppskattning över att utrikesministern fortfarande vid denna sena timme är kvar och lyssnar till debatten. Det känns väldigt roligt för oss som kommer i slutet att så är fallet. Jag vill också tala om pengar, inte om EMU utan om ett globalt barnbidrag som jag tycker borde införas för alla barn som lever på mindre än en dollar om dagen. Det bör finansieras med en global skatt på kapitalrörelser eller kanske landningsavgifter på internationella flygplatser eller någon annan global miljöavgift. Axel Andersson avslutade det förra replikskiftet med att säga att kapitalet som bestämmer verkligheten har stor makt och stort inflytande. Dessvärre är det så. Mitt förslag skall ses som en idé om hur man kan motverka kapitalets, penningflödets och det globala samarbetets negativa konsekvenser. I år firas 50-årsminnet av FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Som en del av 50-årsminnet kommer regeringen att lämna redogörelser av den svenska politiken för mänskliga rättigheter. Regeringen har i dag också deklarerat att man tänker ägna större uppmärksamhet än hittills åt de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna och betona barns och kvinnors rättigheter. Detta är alldeles riktigt och nödvändigt. Utan att förtröttas i kampen för de politiska rättigheterna, som yttrandefrihet och åsiktsfrihet och människors självklara rätt att organisera sig för att förbättra sin situation utan rädsla för trakasserier och dödshot, måste vi också intensifiera våra ansträngningar för att trygga den viktigaste rättigheten av alla, nämligen rätten till att få leva - rätten till livet. I år kommer nära sju miljoner barn att dö av undernäring. Lika många var det förra året, och lika många kommer det att bli under 1999. Det är nästan lika många som hela Sveriges befolkning. Skall detta barbari verkligen få fortsätta även i nästa årtusende? År 1996 beslutades på FAO:s - FN:s livsmedelsorganisations - toppmöte om livsmedelssäkerhet, s.k. food security, att antalet svältande människor skall minska från 800 miljoner till 400 miljoner på 20 år, fram till år 2015. Är detta en rimlig målsättning? Målet måste väl ändå vara att inga människor på denna jord skall dö av undernäring över huvud taget. Vilken fråga är viktigare än denna? Vilken katastrof är värre än detta tysta ständiga kristillstånd som pågår utan någon större uppmärksamhet? När vi passerar tusenårsskiftet tycker jag att vi skall kunna säga att svälten har upphört på jorden. Är detta en naiv förhoppning och en orimlig målsättning? Nej, jag tror inte det. Jag tror snarare att strategin hittills har varit för dålig. Målgrupperna har varit dåligt identifierade. Visionen har inte varit tillräckligt tydlig. Den s.k. produktivitetsutvecklingen, som är så viktig i alla sammanhang, har varit för dålig i det internationella samarbetet. Ansvarsfördelningen har varit för otydlig och uppföljningen och utvärderingen har varit bristfällig. Vi når inte målet att alla människor har rätt till liv. Jag tycker mig ha medhåll av UNDP, dvs. United Nation's Development Program, som säger att det behövs will, wisdom and work - vilja, klokhet och hårt arbete - för att utrota fattigdomen på jorden. De visar på att många länder redan har gjort storverk och att kostnaderna för att utrota fattigdomen inte är orimligt höga. Cirka 40 miljarder dollar skulle det kosta att se till att alla får basic social service, dvs. utbildning och hälsovård. 40 miljarder dollar skulle det kosta att dessutom lyfta de allra fattigaste upp till en inkomstnivå som gör att de inte längre behöver leva på en dollar om dagen. Världsekonomin omfattar som helhet 28 000 miljarder dollar. Denna summa som skulle behövas - 80 miljarder dollar - är bara en bråkdel. Mitt förslag skulle också bara kosta en bråkdel av vad världsekonomin faktiskt omfattar. Vilken är målgruppen om vi skall avskaffa svälten på jorden? Det är naturligtvis barnen och deras mödrar. Strategin hittills har inriktat sig på katastrofbistånd, som har varit kortsiktigt, eller på makroekonomiska lösningar, som man trodde skulle få effekt på sikt. Resultatet är mycket magert i ordets verkliga betydelse. Ingen, varken marknaden eller politikerna, har hittills hittat lösningen på fattigdomsproblemet. Klyftorna ökar mellan jordens fattigaste och rikaste människor. Den fattigaste femtedelen lever på mindre än en dollar om dagen. Dess andel av jordens samlade inkomst sjunker kontinuerligt och är nu nere på Dessa människor är helt ointressanta för marknaden - kanske bortsett från att de är potentiella organdonatorer - och de kommer aldrig att få sina behov tillgodosedda i en marknadsekonomi. Enda lösningen på problemet med att få dem med i världsekonomin är att de får tillgång till egna pengar eller egen mark. Som vice ordförande i svenska FAO-kommittén har jag lärt mig att det inte är bristen på mat i världen som gör att människor svälter. Orsaken är orättvis fördelning. Med den befolkningsökning som vi nu har på 90 miljoner per år kommer det att bli problem. Men för närvarande är det inte det som är problemet, utan orättvisorna i fördelningen. Utrikesministern sade i sin deklaration: Att utveckla politiska instrument på internationell nivå för att handskas med globaliseringens negativa krafter är också att förebygga konflikter. Detta är viktigt och borde diskuteras mer. Det finns en hel del goda förslag som skulle kunna förverkligas. Ett ekonomiskt säkerhetsråd i FN skulle kunna vara en lösning. En global skatt eller avgift på valutatransaktioner är enligt mångas mening nödvändig för att överföra resurser från den rikaste femtedelen av mänskligheten till den fattigaste. Landningsavgifter på internationella flygplatser eller skatt på oljeförbrukning är andra goda förslag som kan vara möjliga. Den reform som borde ha högsta prioritet för det förnyade globala samarbete som regeringen aviserar vore att införa ett globalt barnbidrag finansierat via en global skatt. En lämplig summa skulle kunna vara 10 dollar per månad. Det är en tiondel av det svenska barnbidraget. Pengarna skulle betalas ut till mamman och användas enligt hennes bedömning. All erfarenhet visar att kvinnor åstadkommer storverk med små medel. De skulle kunna köpa mat till sina barn och betala skolavgifter, mediciner och avgifter för vatten och el. De skulle kanske kunna köpa en gris, en höna eller en symaskin. Grameen Bank och liknande institutioner för mikrokrediter har bevisat att kvinnor förmår att vända utvecklingen för sig och sin familj i en positiv riktning med en mycket liten summa pengar. Det fel som vi i den rika delen av världen hittills har gjort i biståndet till våra olycksdrabbade medmänniskor är att vi många gånger har vänt oss till fel målgrupp eller arbetat på fel nivå. Fortfarande tror man t.ex. inom Världsbanken att man hjälper ett land genom strukturanpassningsprogram som drar in på subventioner till livsmedelshjälp. Så gör man t.ex. i Världsbanken når dessvärre inte de allra fattigaste. Det traditionella biståndet har också svårt att nå de allra mest utsatta. Jag är övertygad om att vi krånglat till saken i onödan. Ett globalt barnbidrag till de barn som lever på mindre än en dollar om dagen skulle omedelbart få effekt på överlevnadsfrekvensen för dessa barn. Rätten till liv - att få överleva och få mat och vatten varje dag - är inget som vi kan skjuta upp som ett mål att uppnå om tjugo år. Pengarna skulle också göra nytta för den inhemska efterfrågan i dessa länder. Bönderna skulle få avkastning för sina produkter. Den lokala handeln skulle blomstra. Även i u-länder och inte bara i Sverige är den inhemska konsumtionen av stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Antalet arbetstillfällen skulle kanske t.o.m. öka. Möjligheten att anställa fler lärare och mer sjukvårdspersonal skulle också öka. Vad jag menar är att vi måste tänka om när det gäller människovärde och mänskliga rättigheter. Alla människor har rätt till mat och liv. För oss är det en självklarhet att ha tillgång till mat och rent vatten. För dem som inte har detta blir denna brist det allt överskuggande problemet. Inte förrän de kroppsliga krafterna är tillräckliga och kampen för den dagliga överlevnaden är vunnen orkar människor engagera sig i sitt lands utveckling, börja studera, starta företag och arbeta politiskt.

Herr talman! Låt mig inleda med att uttrycka min glädje över att utrikesministern fortfarande är här. Det tycker jag är väldigt roligt. Jag vill ta kammarens tid i anspråk för att säga några ord om det arbete jag bedriver som Nordiska rådets rapportör för barnens situation i Nordens närområde. Det är, som jag informerade om i samband med budgetbehandlingen före jul, ett relativt nytt uppdrag. Jag utnämndes i samband med rådets session i Helsingfors i november förra året och skall lämna min första rapport till rådets närområdesutskott i samband med miljökonferensen om en och en halv vecka. Jag kommer huvudsakligen att inrikta mig på att informera om det förberedelsearbete som pågår inför genomförandet av den konferens som går under arbetsnamnet Baltic call for children. Namnet är något av en travestering på namnet på den aktionsplan som blev resultatet av toppmötet om barn i New York den Inget av de länder som finns i Nordens närområde var representerat då. Gorbatjov talade för Sovjetunionen. För Ryssland, Estland, Lettland eller Litauen talade ingen. Syftet med konferensen är att uppmärksamma gemensamma barnfrågor i Norden och dess närområden ett år innan barnkonventionen kan fira sitt tioårsjubileum. Samtliga baltiska länder har i likhet med Ryssland ratificerat barnkonventionen, men ingen av de baltiska staterna har sänt in någon rapport till kommittén i Genève. Detta är i sig mycket allvarligt, men enligt mitt sätt att se är det än allvarligare att så litet skett för att förmå dem respektive hjälpa dem att sända in en rapport. När konventionsstaterna under 1999 uppmärksammar tioårsjubileet kommer världen att peka på de länder som ännu ej klarat av sina förpliktelser. Det är en nordisk ambition, från både parlamentariker och ministerråd, att denna uppmärksamhet inte skall behöva riktas mot våra grannar. Av denna anledning kan förslaget eller arbetet med ett Baltic Call for Children ses som en avstämning ett år före jubileet. Herr talman! Jag vill med några ord närmare beskriva den planerade uppläggningen av konferensen. Jag kommer att föreslå utskottet att konferensen skall äga rum i Stockholm den 7-8 december i år, och det blir då något av en avslutning på det ordförandeskap som Sverige har i Nordiska rådet i år. Den 7 december kommer att ägnas åt förberedande möten, men huvudsakligen kommer detta att vara de ungas dag. Ungdomar i åldern 15-18 år från Norden och dess närområden kommer då att samlas här i riksdagen för att diskutera gemensamma frågor. Deras möte avslutas med en utfrågning av parlamentariker från deltagande länder. Det här skall ses som ett mycket viktigt inslag. Alltför ofta genomför vi konferenser, och har så gjort under de senare åren, om barnen och barnkonventionen utan att de unga själva får låta sin röst bli hörd. Det intressanta med det här inslaget är också att det är tänkt att genomföras på så vis att ungdomarna kommer hit och bor i vänfamiljer i anslutning till konferensen. Vi får då också möjlighet att göra detta som ett samarbetsprojekt med Unicefkommittéerna i området och Föreningen Norden. Existensen av Nordiska ministerrådets informationskontor i Vilnius, Riga, Tallinn och Sankt Petersburg öppnar också för möjligheten att genomföra en informationsinsats i form av en föreläsnings och mötesserie inför konferensen. Litauen och Lettland i januari i år passade jag på att göra några besök i anslutning till mitt uppdrag. Det är glädjande att så många organisationer, internationella organ och lokala politiker nu talar med intresse om den förestående konferensen, och det är glädjande om samarbetet mellan Norden och dess grannar runt Östersjön kan bli just ett samarbete. Låt mig med anledning av tidigare inlägg i debatten understryka att Barentssamarbetet naturligtvis ingår som ett led i detta. Kvällen den 7 december är också tänkt att ge utrymme för diverse studiebesök i stället för den stora middagen. Det här blev ju ett framgångsrikt arbetssätt i samband med världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn här i Stockholm. Vi vill nu skapa möjlighet för myndigheter och organisationer att informera om sin kunskap och kompetens kring några av de teman som blir konferensens. Vilka är då dessa? Vilka är de centrala frågor som bör diskuteras av parlamentariker och frivilligorganisationer när man ges möjlighet att träffas under dessa former? Svaret på frågan skulle kunna bli: gemensamma frågor. Det är nämligen de gemensamma problemen som skall sättas på dagordningen. Jag vill gärna understryka detta extra noga. Det är alldeles för lätt för oss att tro att det här skall vara en konferens där vi skall tala om hur de skall göra med sina problem. Samtliga deltagarländer har ratificerat barnkonventionen, men ingen av oss kan påstå att vi till fullo genomfört implementeringen. Säkerligen kan vi lära av varandra i ambitionen att nå längre på detta område. Det gäller oss parlamentariker, det gäller myndigheter och internationella organisationer, men det gäller också frivilligorganisationer, som skall ses som en viktig del i arbetet med konferensen. Några av de ämnen vi har skisserat på i diskussionerna inför konferensen är det tilltagande våldet mot barn och sexuella övergrepp mot barn. Toppmötet i Riga pekade ju på behovet av en regional uppföljning av världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering, och konferensen i Stockholm skulle kunna ge oss möjlighet att uppmärksamma just denna speciella fråga. Kriminalitet och droger är ett annat område. Jag ser nu här i kammaren Inger Koch, som just leder arbetet i en arbetsgrupp som tittar på ungdomskriminalitet i området. Jag vill då säga att jag ser fram emot diskussioner av om man inte skulle kunna samverka kring de frågorna i den här konferensen. Herr talman! Det här var det som jag ville förmedla i något som nu i första hand skall bli en rapport till Nordiska rådets närområdesutskott. Förhoppningsvis får vi återkomma med inbjudan till relevanta delar av kammare och regering.

Herr talman! Som siste talare av allt att döma i den här debatten har jag ännu större anledning att känna glädje över att utrikesministern vill höra också vad jag har att anföra. Den mest grundläggande mänskliga rättigheten är att staten inte avrättar sina egna medborgare. Dödsstraffet är därmed omöjligt att tillämpa i en demokratisk rättsstat. Världen över finns emellertid stater som har dödsstraff i straffskalan och som använder sig av det. En del stater har straffet kvar men har bestämt att inte verkställa avrättningar. Sveriges roll i de internationella samfunden måste vara att med all kraft verka för att stat efter stat ändrar lagstiftningen så att dödsstraffet försvinner. Kina tillämpar dessvärre dödsstraffet i stor utsträckning. År 1996 avkunnades omkring 6 000 dödsdomar, och ca 3 500 av dem verkställdes det året. I USA återinfördes dödsstraffet 1977. Antalet avrättningar har ökat markant under senare år. Under 1997 avrättades mer än 60 människor i USA. Det barbariska straffet upprörde många människor förra veckan, då Karla Tucker avrättades i Texas. Sedan dess har ytterligare avrättningar skett i världens största demokrati. Hundratals män och kvinnor sitter i USA:s fängelser och väntar på avrättning. År efter år går mellan dom och straffets verkställande. Det är en brist på humanitet som bara överträffas av själva straffet. Listan kan göras lång över stater som tillämpar dödsstraffet. Något universellt förbud mot dödsstraff innehåller inte folkrätten. 1997 en resolution om dödsstraffet. Där uppmanas medlemsländerna att begränsa antalet brott för vilka dödsstraff kan utdömas och att överväga att tills vidare avstå från att verkställa dödsdomar. Det är mycket positivt men inte tillräckligt. Sverige måste fortsätta att vara pådrivande i kampen för att eliminera dödsstraffet. I Europa har under 1990-talet ett stort antal stater belägna i Central och Östeuropa blivit medlemmar av Europarådet. I samband därmed har staterna anslutit sig till den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Länderna har också förbundit sig att inom viss tid underteckna konventionens tilläggsprotokoll nr 6, som innebär att staterna förbinder sig att ta bort dödsstraffet ur sin lagstiftning under fredstid. Vid Europarådets parlamentarikerförsamlings senaste session ägnades mycket tid åt uppföljningen av Ukrainas förpliktelser i samband med att landet blev medlem i Europarådet. Det kunde då konstateras att avrättningar skett efter den tidpunkt då Ukraina förbundit sig att inte längre använda sig av dödsstraffet. Rådets särskilda rapportör om dödsstraffet och Ukraina, Ms Renate Wohlwend, lämnade en utförlig och skrämmande rapport om förhållandena i fängelserna. Av rapporten framgår att avrättningar ägt rum så sent som i mars 1997, vidare att avrättningarna skett i hemlighet. Anhöriga underrättades således inte, och de vet inte heller var de avrättade har begravts. Kriminaliteten är så omfattande och så grov att det är omöjligt att avskaffa dödsstraffet, är ofta förklaringen från regeringar och parlament, så också i Ukraina. Dessutom säger man att den allmänna opinionen kräver detta straff och att det har stöd i landets parlament. Den avskräckande effekten av dödsstraffet är alltså den vanligaste motiveringen för detta barbariska straff. All vetenskaplig prövning visar att detta argument inte håller i verkligheten. Det finns inga skillnader i brottslighet mellan länder med och länder utan dödsstraff som kan förklaras av dödsstraff eller inte. Herr talman! Förra veckans SIFO-undersökning, som visade att omkring hälften av Sveriges befolkning anser att det finns brott för vilka dödsstraff är motiverat, är chockerande. Resultatet visar att diskussionen och opinionsbildningen mot dödsstraffet måste föras också inom Sverige. En stabil folkmajoritet mot dödsstraffet ökar Sveriges möjligheter och tyngd i det internationella arbetet för straffets avskaffande. Ett sätt att öka sina kunskaper om dödsstraffet och argumenten mot den omänsklighet som användningen av detta oåterkalleliga straff innebär är att läsa medborgarrättskämpen och f.d. riksdagsledamoten Hans Göran Francks nyligen utkomna bok Det barbariska straffet. Den är en ovärderlig kunskapskälla för den som vill arbeta för att avskaffa dödsstraffet. Boken kan också ligga till grund för diskussioner inom skolan för att tidigt i ungdomen ingjuta en stabil uppfattning om dödsstraffet. Skolstyrelserna landet över bör intressera sig för denna fråga, och skolministern bör kunna ta initiativ till en väl genomarbetad kampanj mot det barbariska straffet.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag skrev den här interpellationen medan jag följde den debatt som uppstod efter sjuksköterskebasen Eva Fernvalls m.fl. fackliga ledares artikel om privata alternativ inom sjukvården. Det var väldigt många som reagerade och protesterade, inte minst bland de egna medlemmarna. De tyckte att det kändes främmande att en facklig företrädare argumenterade för och välkomnade privata och andra alternativ till den offentliga vården. Jag delar Eva Fernvalls åsikter och jag noterar att statsrådet har samma uppfattning. Jag tror att det är bra att välkomna alternativ. Det finns skäl när det gäller pedagogisk inriktning och utveckling av verksamheten att välkomna alternativ. Det är inte alltid så lätt att inom den offentliga verksamhetens ram skapa den mångfald som behövs och som människor efterfrågar. Där kan alternativen vara ett viktigt komplement. Men - vilket också framgår av svaret - det finns ett bekymmer. Det är inte så alldeles lätt att förena den kultur och de traditioner som finns inom den offentliga verksamheten och den kultur och de traditioner som finns inom framför allt det privata näringslivet, inom företagsamheten. Jag tycker att den lagstiftning som bestämmer på vilka villkor man kan engagera privata och andra entreprenörer är litet knepig. Regeringen konstaterar att man därför skall se över vad som gäller för hälsooch sjukvården. Jag hoppas att man ser över hela fältet. Lagstiftningen utgår ju ändå från affärslivets villkor. Vid konkurrensutsättning är det de spelregler som normalt gäller inom affärslivet som skall prägla hanteringen. Men när det gäller vård och omsorg är det inte så alldeles enkelt. Hur värderar man affärsmässigt att Stina och Lasse på vårdhemmet tycker att personalen är klämmig? Hur värderas detta vid en strikt uppgörelse? Man kan nog komma en bra bit på väg om man följer statsrådets rekommendation, att i beställningen tydliggöra att inte bara kortsiktiga ekonomiska kriterier skall gälla, utan att man måste ta hänsyn även till annat. Samtidigt inser jag att även för den skickligaste beställare måste det vara svårt att i förväg göra klart när hänsyn skall tas till de i allra högsta grad subjektiva värderingar som alltid måste styra den offentliga verksamheten. Vi som är ansvariga för den offentliga verksamheten kan aldrig bortse från dessa.

Min fråga är alltså: Finns det inte skäl att i den utvärdering som skall göras se över även annan verksamhet än hälso och sjukvård, t.ex. vård och omsorg i kommunerna? Finns inte precis samma bekymmer där?

Fru talman! Den demokratiska insynen är kanske den allra viktigaste frågan. Inte minst inom EU har vi med all kraft hävdat att för oss är den demokratiska insynen i den offentliga verksamheten så oerhört viktig. Det handlar inte bara om det som statsrådet säger i svaret, att man i efterhand skall kunna granska ordentligt vad det är som ligger till grund för ett beslut. Vi ställer högre krav än så. Medborgarna skall också kunna delta i processen och väga de olika alternativen mot varandra för att därmed kunna påverka beslutet. I den konkreta vardagen har jag upplevt att det kan uppstå konflikter. För några år sedan beslutade sig Norrköpings kommun för att konkurrensutsätta verksamheten vid en äldreomsorgsenhet där. Jag är alldeles övertygad om att kommunen ansträngde sig för att ställa både kvalitetskrav och ekonomiska krav. Men det uppstod en konflikt. När de gamla fick se att det sprang omkring människor som mätte, räknade och funderade undrade de vilka det egentligen var. Jo, det var representanter för olika intressenter, och då spred det sig naturligtvis en väldig oro. De äldre ville veta: Vilka är de? Vad har de för idéer och planer? Hur ser deras alternativ ut? Där är lagen om offentlig upphandling ganska tydlig. Den här processen skall ske på affärsmässiga villkor. Själva beslutsprocessen har omgivningen väldigt svårt att delta i och följa. Visst hade de äldre naturligtvis chansen att i efterhand granska om kommunpolitikerna fattade ett bra beslut. Men för mig kändes det stötande att de gamla utestängdes från processen. Jag tycker att det är bra att regeringen ser över om och hur man skall tillämpa lagen om offentlig upphandling när det gäller sjukvården. Men precis samma bekymmer och svårigheter att förena de olika kulturerna - affärsmässighet och det offentliga - finns i dag inom andra delar av den kommunala verksamheten. En del av de exempel på olyckliga privatiseringar där vi har fått in mer eller mindre oseriösa intressenter tror jag beror på att politikerna har haft ett för dåligt beslutsunderlag när de har fattat beslutet. Då tänker jag inte på det teoretiska materialet. Det har säkert varit till fyllest. Men som politiker vet vi att det är en sak vad vi läser oss till när vi fattar beslut och en annan sak att lyssna och ha personkännedom. Det är oerhört viktig. Det måste finnas utrymme för att ta hänsyn till vad människor faktiskt tycker och tänker. Om tillämpningen av lagen om offentlig upphandling innebär att människors möjligheter att tycka och tänka högt och lämna synpunkter begränsas är risken att besluten blir sämre och att man kanske helt i onödan får in en och annan oseriös intressent som man skulle ha kunnat undvika om fler hade haft full insyn hela beslutsprocessen. Detta handlar naturligtvis delvis om hur man tilllämpar lagen. Jag vet att man där är olika framgångsrik och ställer olika krav på öppenheten.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag än en gång tacka för svaret. Jag delar helt uppfattningen om det skyttegravskrig som delvis har funnits inte minst inom vårt eget parti mellan dem som till varje pris försvarat det gamla och sagt: Det är viktigt att man slår vakt om de offentliga monopolen, och dem som har sagt: Nej, vi måste ha privata alternativ för att utveckla verksamheten. Jag har upplevt den här motsättningen som ibland litet märklig. Jag tror att privata alternativ kan vara ett viktigt komplement. Men det avgörande är vilka villkor och vilket synsätt som skall prägla verksamheten alldeles oavsett om den är offentlig eller privat. Vi har sett exempel på att kommuner har bedrivit verksamhet på som jag tycker väldigt märkliga grunder och utifrån ett väldigt kortsiktigt ekonomiskt synsätt, och vi har sett exempel på privata intressen som har haft en väldigt hög ambitionsnivå när det gäller service och kvalitet. Självklart finns det också mängder exempel på det omvända förhållandet. Syftet med min interpellation var att försöka komma ifrån den frågan och i stället fundera på: Hur kan vi får de olika kulturerna att fungera tillsammans? Även om det går att förena privat och offentligt skall man ändå inte blunda för att det finns konflikter. Jag tycker att det är bra att statsrådet delar den uppfattningen och att man redan påbörjat arbetet för att se över detta. Jag kommer med stort intresse att följa resultatet av utredningen.

Fru talman! Jag vill tacka Chatrine Pålsson för interpellationen och Margot Wallström för svaret. Det är mycket i svaret som är positivt, men jag tror också att ministern instämmer i att vi har en stor kris i vården och omsorgen i dag. Därför är debatten om just vårdpersonalens situation viktig. Det har här talats om möjligheterna att föra fram kritik. Jag vill visa på den undersökning som vårdförbundet SHSTF har gjort bland sina medlemmar. Det visade sig att så många som 80 % av de tillfrågade sjuksköterskorna säger att de ofta eller ibland upptäcker trycksår hos sina patienter. Lika många varnar för den undermedicinering som sker i dag. Så många som 12 % säger att de också har hittat kvarliggande katetrar. Detta måste ändå vara ett tecken på att vi har en klar underbemanning av vårdpersonal i dag. Kommun Aktuellt har skrivit larmrapporter om att ständiga nedskärningar bränner ut personalen. Det gäller vården men även skolan och annan kommunal och landstingskommunal verksamhet. I Margot Wallströms och mitt eget hemlän Värmland slog en klinikchef larm strax efter nyår i ren desperation. Han sade att gränsen verkligen är nådd. Det som nu händer på hans klinik är inte längre etiskt och moraliskt försvarbart. Vi bedriver rovdrift på vår personal, och beläggningen ligger långt över rimlig nivå, sade han. Det finns alltså just nu inte resurser att ta emot alla prioriterade patienter - det här handlar om en kirurgklinik. Prioriterade patienter är i det här fallet människor som riskerar att få allvarliga men eller ett allvarligt försämrat tillstånd om de inte får operation i tid. Liknande exempel kan vi säkert hitta var vi än gör nedslag i Sverige. Det behöver inte bara gälla Värmland, utan andra debattörer har också tagit upp detta. Vi är rörande eniga om att det inte är bra ställt i Sverige i dag. Men vården, omsorgen och skolan är välfärdens kärna, och det vet jag att Margot Wallström också tycker. I svaret på interpellationen tar statsrådet bl.a. upp de statsbidrag som nu kommer kommuner och landsting till del fram till år 2000. Det kommer enligt statsrådet att innebära att sjukvården och äldreomsorgen tillförs mer pengar så att sjuka och gamla skall få det bättre. Jag tror att det är en bra utveckling att kommuner och landsting får mer pengar. Men min direkta fråga till statsrådet är: Tror Margot Wallström att dessa pengar räcker för att råda bot på de problem vi ser i dag? Vidare i svaret till Chatrine Pålsson nämner Margot Wallström tillsynsmyndigheten. Jag tänker i första hand på den regionala tillsynen som länsstyrelserna ansvarar för i dag. Jag kan återigen gå till vårt hemlän. Jag vet att man där på grund av resursbrist har tvingats skära ned just på avdelningen som ansvarar för den sociala tillsynen, alltså att bestämmelserna om vård och omsorg efterlevs ute i kommunerna. Detta upplever man just nu som ett väldigt stort problem. Margot Wallström tog också upp gränsdragningsproblematiken i den regionala tillsynen, och jag skulle vilja att statsrådet utvecklade det litet mer.